Herr talman! Tyvärr måste jag ta kammarledamöternas tid i anspråk en smula, Den fråga som behandlas i detta statsutskottets utlåtande nr 115, almanacksprivilegiets avskaffande, är för mig ganska angelägen. Detta ärende ser bestickande enkelt ut. När man läser ingressen till utlåtandet finner man att det rör sig om ett privilegium som kommit till för länge sedan. "Det är naturligtvis någonting, säger man, som inte passar in i ett modernt samhälle och därför bör avskaffas. Jag förstår detta enkla resonemang, och jag är medveten om att statsutskottet i någon mån har låtit sig duperas. Departementschefen och utredningsmannen har naturligtvis däremot inte kunnat råka ut för detta. Det ändamål som privilegiet har främjat är den huvudsakliga finansieringen av Vetenskapsakademiens verksamhet. Det är nu en medveten strävan att undandra Vetenskapsakademien möjlighet till en fortsatt fri verksamhet genom att ta bort detta privilegium. I stället har man tänkt sig — det framgår med önskvärd tydlighet av vad som har skrivits — att enda utvägen för Vetenskapsakademien att i fortsättningen få pengar till sin verksamhet blir att skaffa dem via utbildningsdepartementet och i sista hand via herr Sträng och statsbudgeten. Det är den enkla förklaringen.

Kammarledamöterna har säkert läst igenom både remissyttranden och annat material, trots att det inte föreligger någon reservation. Men jag vill ändå här nämna vad Vetenskapsakademien sysslar med. Vetenskapsakademien använder 90 procent av sina medel till akademiens institutioner. Det är Stockholms observatorium jämte solforskningsstationen på Capri, Kristinebergs zoologiska station, Bergianska botaniska institutionen, det är arkiv och handlingar, och det är framför allt ett stort och förnämligt bibliotek. Det finns mycket annat, men jag skall inte trötta med det. All denna verksamhet bör, tycker jag, vara baserad på en friare grund än vad det blir om Vetenskapsakademiens inkomster knyts till den statliga budgeten. Varför skall vi inte kunna låta Vetenskapsakademien i fortsättningen ha kvar sitt privilegium att låta trycka almanackor? Nej, man har stirrat sig blind på det förhållandet att Vetenskapsakademien har arrenderat ut privilegiet till ett privatföretag — en koncern som ända sedan 1906 har framställt almanackor för konsumtion här i landet. Då har man sagt att där finns pri vatekonomiska intressen, det är något av elit monopol över det hela, man har inte möjlighet till priskonkurrens, OSV. Detta påstås på upprepade ställen i propositionen. Jag måste dess värre säga att detta naturligtvis inte är ett väl genomtänkt resonemang, trots att det står i propositionen.

Kontentan av detta blir naturligtvis att det företag som i över 60 år har arrenderat detta privilegium även i fortsättningen kommer att svara för den allra största produktionen av almanackor. Vad blir det då av det konkurrensmoment som man här är ute efter? Det spelar väl ingen som helst roll om herr talmannen, herr Jacobsson i Malmö, herr Schött eller jag, då vi köper en almanacka, får betala 10—15 öre mer för den. Ni förstår hur enkelt, för att inte säga rent barnsligt resonemanget är när man talar om konkurrenshänsyn, bristande möjligheter att kontrollera prissättningen etc. Vi kun der köper ju bara någon enstaka almanacka per år, och prisskillnaden är inte större än vad jag här nämnt.

Jag skall inte trötta kammaren mera, utan jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion nr I:1010, som behandlar detta spörsmål.

Herr talman! Låt mig inledningsvis erinra om att anledningen till att vi har fått denna utredning är en motion från borgerligt håll år 1964 med begäran om en utredning beträffande privilegiet för utgivningen av almanackor i Sverige. Riksdagen beslutade hemställa om denna utredning, och de allra flesta remissinstanserna har varit överens om att privilegiet bör tas bort. De enda som egentligen har argumenterat för ett bevarande av privilegiesystemet har — såsom framgår av propositionen — varit Vetenskapsakademien och Almqvist & Wiksells Boktryckeriaktiebolag som haft ensamrätten till utgivande av almanackor. Då praktiskt taget alla övriga remissinstanser tillstyrkt ett avskaffande är det väl inte så underligt att Kungl. Maj:t nu tagit hänsyn härtill och alltså har för avsikt att avskaffa almanacksprivilegiet. Sedan tycker jag nog att herr Hibinette drar litet förhastade slutsatser, när han vill göra gällande att utskottet skulle ha låtit sig duperas. Herr Häbinette, hur kan man göra ett sådant påstående när det, som utredningen visat, föreligger en så gott som enhällig uppfattning att privilegiet bör avskaffas? Då kan man väl ändå inte göra gällande att utskottet låtit sig duperas, ty då skulle vi ha duperats av alla de myndigheter och instanser som yttrat sig i frågan. Men jag har i likhet med utskottet förståelse för att det här gäller pengar för Vetenskapsakademien. Men, herr Häbinette, när man läser utskottsutlåtandet framgår det, att Vetenskapsakademien själv skall se över frågan om möjligheterna att i fortsättningen bedriva den verksamhet vars kostnader hittills täckts genom inkomsterna från almanacksprivilegiets 4 miljoner kr. Detta vill också utskottet ge till känna för Kungl. Maj:t. Akademien har fonder som ger avkastning, och den ägnar sig åt olika verksamheter. Kanske får Akademien också ytterligare uppgifter av annat slag. Utskottet menar att ställning till frågan om ytterligare medel till Akademiens verksamhet får tas sedan Akademien själv verkställt en översyn av dessa frågor.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

Jag hemställer, att statsutskottets utlåtande nr 121 måtte uppföras närmast efter bankoutskottets utlåtande nr 39 bland två gånger bordlagda ärenden på morgondagens föredragningslista. Vidare hemställer jag, att statsutskottets i dag till bordläggning anmälda memorial nr 122 och 123 måtte uppföras sist på föredragningslistan för morgondagens sammanträde. ' Beträffande nämnda memorial hemställer utskottet, att de måtte företagas till avgörande efter allenast en bordläggning.

Herr talman! Fru Lilly Ohlsson har frågat mig om jag är beredd att pröva nya vägar i syfte att underlätta hörselskadade elevers undervisning på grundskolans högstadium. De kraftigt ökade insatser som gjorts under 1960-talet i syfte att skapa mera jämlika ekonomiska, sociala och kulturella villkor för de handikappade har till stor del gällt utbildningsmöjligheter för dessa. Utbildning bidrar inte endast till att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren utan utgör också ett viktigt led i strävan att rasera hindren för de handikappade att utveckla sin personlighet och att fullgöra en meningsfull uppgift i samhällsgemenskapen. Målet för samhällets åtgärder på denna del av utbildningsområdet har fastställts bl.a. vid statsmakternas beslut år 1965 om inrättande av specialskolan för syn-, hörsel. och talskadade och om vård och undervisning av rörelsehindrade. Det innebär att de handikappade skall ha samma rätt till utbildning som icke-handikappade. Strävan är att detta mål skall uppnås inom ramen för det reguljära utbildningsväsendet och att metoder som bidrar till en isolering av de handikappade i samhället skall undvikas. De ökade och mer flexibla pedagogiska resurser som specialundervisningen erbjuder gör det möjligt att undervisa allt fler handikappade elever i vanliga skolor. Integrationen kan ske genom att den handikappade undervisas antingen i vanlig klass eller i specialklass i vanlig skola. Som villkor för inrättande av specialklass gäller i fråga om hörselskadade att antalet elever måste uppgå till minst fem. Vid placering i vanlig klass kan den hörselskadade få särskild specialundervisning, bl.a. i klinikform, samt stödundervisning. Vidare utgår statsbidrag till hörselteknisk utrustning av lokaler avsedda för hörselklassundervisning. Till hörselskadade elever i gymnasiala skolor kan skolöverstyrelsen i varje särskilt fall medge stats bidrag för anskaffande av hörselteknisk utrustning. De nu nämnda åtgärderna inom det allmänna skolväsendet skapar stora möjligheter att ge de hörselskadade eleverna undervisning i vanliga skolor tillsammans med icke-handikappade ungdomar. [nnevarande läsår beräknas cirka 575 hörselskadade elever få undervisning i specialklass, medan cirka 800 elever undervisas i vanlig klass. Av de hörselskadade elever som placerats i vanlig klass får cirka 235 procent stödundervisning eller specialundervisning. Vid specialskolorna för hörselskadade undervisas cirka 600 elever. I interpellationen berörs svårigheter som kan uppstå i vissa kommuner som har för litet elevunderlag för att få inrätta hörselklass på högstadiet. Eftersom detta är främst ett glesbygdsproblem, kommer det att förbli mycket svårlöst. Tills vidare måste problemet mötas huvudsakligen med undervisning utanför elevens hemort. Övergången till ett sammanhållet högstadium kommer emellertid — som påpekas i interpellationen — att avsevärt minska svårigheterna att anordna högstadieundervisning för hörselskadade elever. Enligt gällande statsbidragsbestämmelser utgår inte bidrag till hörselteknisk utrustning i grundskolan för elever i vanlig klass utan endast för elever i hörselklass. Skolöverstyrelsen har hos Kungl. Maj:t föreslagit att statsbidrag skall utgå till utrustning även för de elevers behov, vilka undervisas i vanlig klass. Kungl. Maj:t har i går fattat beslut i enlighet med skolöverstyrelsens förslag. Därigenom ges ytterligare möjligheter att i vanlig klass undervisa elever med hörselskador. Det i interpellationen berörda behovet av hörselklasser i de små kommunerna torde därmed bli mindre. Inom det pedagogiska utvecklingsarbetet pågår verksamhet som syftar till att utveckla självinstruerande metoder i undervisningen av hörselskadade elever. En högre grad av individualise rad undervisning innebär att behovet av specialklasser minskar. För närvarande bedriver skolöverstyrelsen en försöksverksamhet med specialundervisning av hörselskadade. Försöket är upplagt så att en speciallärare biträder läraren i den vanliga klassen med undervisniugen av hörselskadade elever. Försöksverksamhetens resultat bedöms vara goda. Enligt uppgift överväger skolöverstyrelsen att införa det i försöksverksamheten prövade s.k. tvålärarsystemet som en form för specialundervisning.

Herr talman! Regeringen har dåligt grepp på den svenska ekonomin, den har svag planläggningsförmåga och den saknar framtidsvisioner. Detta är några av de saker som jag vill beröra i mitt anförande nu i riksdagens slutskede. Konjunkturerna har varit gynsamma, men ändå har vi, på grund av den dåliga planeringen, en omfattande arbetslöshet i Norrland, och den äldre arbetskraften har svårigheter att få sysselsättning. Lokaliseringspolitiken har inte på långt när beaktats i tillräcklig utsträckning, och därför har vi i vissa delar av vårt land en arbetslöshet som inte är försvarbar. Jag skall beröra de inre politiska förhållandena senare i mitt anförande, men jag vill till att börja med peka på att vårt land givetvis är starkt beroende av ekonomiska och andra relationer till andra länder. På längre sikt är det vår förmåga att hävda oss i konkurrensen på världsmarknaden som kan ge sysselsättning och trygghet inom vårt eget land. Vi exporterar cirka 25 procent av vår egen produktion, och med den frihet som nu råder på handelns område måste även hemmamarknaden kunna hävda sig i konkurrensen med de varor som strömmar in till vårt land. Det gäller därför att bygga upp vår produktionsapparat till högsta möjliga effektivitet, men jag vill genast påpeka att näringslivets investeringar förra året minskade med 3 procent. Utvecklingen har i synnerhet för industrins investeringar varit ogynnsam under flera år. Under senare år har räntefrågan börjat spela en större roll mellan länderna. En del länder har av interna skäl höjt diskontot. Länder med betalningssvårigheter har sökt främja nettoinflödet av kapital genom att förskjuta räntedifferenserna till sin fördel. Andra länder har svarat med diskontohöjningar för att återställa de relativa räntenivåerna och skydda sin egen valuta. Om en sådan räntespiral fortsätter följer givetvis en rad av olägenheter, av vilka jag speciellt vill peka på att det kan leda till dämpade investeringar. Jag betraktar det som omöjligt att en sådan utveckling kan fortsätta, att länderna skall kunna spekulera och via räntan försöka klara sina valutaproblem. Det anser jag inte vara någon riktig och framkomlig väg. Därför menar jag att Sverige snarast bör ta initiativ till en överenskommelse på ränteområdet. Det höga svenska diskontot, det ännu högre danska och många länders diskontohöjningar för att skydda den egna valutan motiverar i hög grad att Sverige tar initiativ i denna betydelsefulla fråga. Även om Sverige är ett litet land är vi ändå deltagande i de grupper där detta spörsmål behandlas. Det finns ingen anledning till att Sverige skulle undandra sig denna som jag tycker självklara uppgift att ta initiativ för att få en överenskommelse till stånd. Jag tror inte att vi kan låta det fortsätta som hittills, utan vi måste få en sådan överenskommelse. Produktionsökningen, som är en av de fundamentala betingelserna för ökat välstånd, är i Sverige jämfört med andra länder inte särskilt imponerande. Självfallet är vi glada över att det är goda konjunkturer nu och att allting har utvecklats tämligen väl. Men å andra sidan bör man jämföra med andra länder för att se hur Sverige har kunnat hävda sig i förhållande till dem. Vid en sådan jämförelse finner jag att medan produktionen i vårt land steg med 3 procent i fjol var ökningen för hela OECD-området 5,5 procent. I Danmark och Finland var den 5—6 pro Det bör kanske också observeras att just i Norge, som vi alltid haft anledning att jämföra oss med, var produktionsökningen nästan 1 procent större än vad den är i Sverige. Norge har spelat en roll i den svenska debatten, därför att när den socialdemokratiska regeringen i Norge fick gå förekom olycksprofetior från de svenska socialdemokraterna om hur illa det skulle gå i Norge. Nu har det gått fyra år, och vad kan man då konstatera? Jo, att det i stort sett har gått bra. Det finns en del faktorer som inte är så lysande för Norges del. Men sådana finns det i Sverige också. Det finns även sådant som är mycket gynnsamt i Norge. Vid utgången av 1968 var valutareserven 1525 miljoner norska kronor större än ett år tidigare. Det är en utveckling som Norge kan se på med allra största tacksamhet. Jag skulle vilja visa på ytterligare en faktor som naturligtvis har stor betydelse, och det är den svenska exporten. Utförseln av varor och tjänster beräknas ha stigit med 7,3 procent i volym och enbart varuexporten med 8 procent. Importen av varor och tjänster har stigit i något snabbare takt än exporten — med 8,2 procent — och bytesbalansen har försvagats med uppskattningsvis 450 miljoner kronor, sägs det i den reviderade nationalbudgeten. Försvagningen, säger man vidare, är desto mera påfallande med tanke på att den inträffade under ett år som präglades av en rekordartat snabb tillväxt av världshandeln med måttlig ökning av den inhemska efterfrågan. Vidare gör man en jämförelse som det finns anledning att se på. Världshandelns ökning 1967—1968 anges till 12 procent, och i jämförelse härmed ter sig onekligen den svenska exportens tillväxt med 8,3 procent i värde moderat. Det är alltså inte heller i det avseendet så att vi i Sverige har något ly sande resultat, även om vi tycker att det är ganska bra. Efter fem månaders riksdag vill jag framföra att det ständiga talet om att den socialdemokratiska regeringen skulle ha skött den ekonomiska politiken så väl att vi nära nog skall överträffa andra länders resultat är oriktigt. Det finns inget stöd för detta när man gör internationella jämförelser. Det är väl detta man menar med att regeringen bör sättas ned till det verkliga förhållandet. Jag berörde tidigare en fråga som naturligtvis alltid spelar en mycket stor roll, och det är sysselsättningsläget. Detta är en av de mest allvarliga frågorna. Antalet registrerade arbetslösa, säger man, uppgick vid arbetsförmedlingarna i april i år till närmare 43 000, vilket är nästan dubbelt så många som motsvarande månad 1965. Vidare har det vid åtskilliga tillfällen i debatten sagts att i april fanns i storstadslänen tre obesatta platser på varje registrerad arbetslös, medan det i skogslänen fanns tre arbetslösa för varje obesatt plats. Arbetslösheten i skogslänen har hittills i år varit högre än för ett år sedan, och i övriga län har den varit lägre. Det är dessa betydande ojämnheter som man naturligtvis skulle försöka rätta till. Även om det finns goda arbetstillfällen i södra Sverige kan det inte glädja den norrländska befolkningen. Man kan inte flytta ned hela Norrland till södra Sverige, utan svårigheterna kvarstår. Detta är den ena gruppen som har besvärligheter, men även den äldre arbetskraften har drabbats av hög arbetslöshet. Bland personer över 60 år har den registrerade arbetslösheten fortsatt att stiga även under år 1969. Jag ber kammarens ledamöter observera utvecklingen på det här området. Vi hade i januari 1968 en osedvanligt hög arbetslöshetssiffra, 64 400. En förbättring har inträtt 1969, men skall man få en riktig blick över det hela får man beakta vissa andra siffror också. Ang. den ekonomiska politiken, m.m. Jag vill ingalunda påstå att den som är sysselsatt i beredskapsarbete eller undergår arbetsmarknadsutbildning är arbetslös, men det är självklart att om vi ordnade på samma sätt för alla arbetslösa så skulle någon arbetslöshet inte redovisas. Därför måste även dessa siffror beaktas, när man talar om arbetsmarknadsläget. Sammanlagda antalet arbetslösa, personer sysselsatta i beredskapsarbeten och personer under arbetsmarknadsutbildning uppgick i januari 1968 till 110 300. Motsvarande siffra för januari 1969 var 108100. Vad dem beträffar som borde komma ut i »ordinärt arbete» var skillnaden bara ett par tusen mellan januari 1968 och januari 1969. Går man till siffrorna för april månad, finner man för de här grupperna tillsammans 98 600 år 1968 och 92100 år 1969. Det är visserligen en förbättring som jag noterar med tillfredsställelse, men man kan inte påstå att läget är särskilt gott, utan vi har fortfarande på vissa områden stora besvärligheter med sysselsättningen, och det är väsentligt att vi får dessa problem lösta. Det är inte min mening att endast anföra saker som inte är gynnsamma. Jag vill också visa på en sådan sak som att prisstegringarna stannade vid två procent förra året, ett resultat som man måste vara belåten med. Man får emellertid se det mot bakgrunden av att vi hade en splittrad och delvis dämpad konjunktur, något som ju leder till att prisstegringarna blir mindre. Jag konstaterar vidare att bostadsbyggandet visade gynnsamma siffror förra året. 106 000 lägenheter färdigställdes. Vilka åtgärder kan man närmast tänka sig för att få till stånd en bättre ordning? Vi har haft intensiva diskussioner om Norrland under de senaste dagarna, och på den punkten finns kanske inte så mycket att tillägga. Jag vill bara framhålla att problemen givetvis inte går att lösa på kort sikt, utan detta är ju saker som det måste ta åtskilliga år att ordna upp. Svårig heterna i Norrland beror naturligtvis på otillräckliga åtgärder och dålig planering tidigare. Norrlands bekymmer i dag är en följd av att regeringen inte har beaktat vad centern och andra partier har påpekat. Det har skett allvarliga försummelser i hela Norrland. Den »sugning» som sker från andra delar av landet har, som påpekats flera gånger i debatterna, också medverkat till svårigheterna i Norrland. Från vår sida har anförts att man borde kunna studera metoder för att begränsa investeringarna i de tre storstadsregionerna i syfte att dämpa den koncentrationsutveckling som pågår och även planera för en människovänligare miljö. Jag vill också påpeka att investeringsfonderna kan användas i lokaliseringspolitiskt syfte. De nuvarande investeringsfonderna är ju främst avsedda som ett instrument för konjunkturpolitiken, men de har under vissa perioder fått användas i lokaliseringspolitiskt syfte, t.ex. under tiden 1 7 1965. Enligt den reviderade finansplanen skall ianspråktagande av medel ur de »långa» investeringsfonderna medges, om lämpliga lokaliseringsprojekt föreligger, och det är att hälsa med tillfredsställelse. Men det är även angivet att den möjligheten står öppen i nuläget. Det stämmer också väl med investeringsfondernas konjunkturpolitiska syfte, nämligen att medverka till en utjämning av sysselsättningen mellan olika regioner i landet.

Jag omnämnde tidigare den äldre arbetskraften som ett av de två svåra fälten på arbetsmarknaden. Det gäller en mycket yrkesskicklig kår, vars yrkesskicklighet skulle kunna utnyttjas bättre än som nu är fallet. Å andra sidan får vi inte bortse från de förändrade arbetsmetoderna. Arbetet har blivit betydligt mera tempobetonat och kräver kanske inte den gamla yrkesskickligheten. I den hårda konkurrensen om ackord och liknande saker har den äldre arbetskraften råkat i vissa besvärligheter. Vi har lagt fram ett förslag, som i varje fall kan diskuteras och utredas, nämligen att vi skulle göra en omfördelning av ATP-avgifterna så att man för anställda över 55 års ålder inte betalade ATP-avgift men erlade så mycket mera under de tidigare åren. Vi kan inte utan vidare konstatera vilken effekt detta skulle få, men vi är fullständigt på det klara med att någonting måste göras på detta område. Då kan det väl vara anledning att också undersöka en sådan sak. Jag vill vidare framhålla kravet på en jämnare inkomstfördelning. Glädjande nog har det varit mycken debatt härom. Under den tid som socialdemokraterna har befunnit sig i maktställning i vårt land har dock deras politik tyvärr resulterat i att inkomstklyftorna har blivit större och större. Även internationella undersökningar visar att politiken har bedrivits så. Jag vill inte påstå att detta är något om vilket man skall säga att det utan vidare skall gälla, men det kan i alla fall vara rätt intressant att ge ett exempel. Vi har en ständigt återkommande metodfråga av stor betydelse för avtalsförhandlingarnas resultat från jämlikhetssynpunkt, nämligen om man skall använda öreslinjen eller procenilinjen. En undersökning visar att ingen helårsoch heltidsanställd löntagare skulle ha haft under 18000 kronor i årslön 1966, om öreslinjen hade tillämpats från 1952 till 1966. Jag vill inte utan vidare påstå att vi konsekvent skulle ha fullföljt detta och endast använt öreslinjen, men det är i alla fall ett exempel som har sitt intresse och visar att det inte längre går att enbart använda de metoder som vi nu har begagnat, alltså att bara göra procenthöjningar. Vi kommer i så fall aldrig fram till några rimliga resultat. Jag vill tillägga att det i ett samhälle med vårt ekonomiska system krävs en konsekvent strävan att öka jämlikheten vid inkomstfördelningen så att inte konkurrentfaktorn tar överhanden och tränger undan solidariteten mellan olika grupper och individer. Jämlikhetsfrågorna kräver en ständig bevakning, och inkomstbildningen måste korrigeras genom utjämnande åtgärder. Det finns två vägar att gå utöver det som kan ske på löneområdet. Jag har inte påstått att vi skall ingripa i den fria avtalsmarknaden, men det är inte uteslutet att man kan göra vissa saker. Antalet anställda inom den allmänna sektorn är så stort att man måste beakta att det har en normgivande betydelse vilken lönepolitik denna stora sektor bedriver. Det gäller alltså både de statsanställda och de kommunalanställda. Man kan på det området säkerligen åstadkomma i varje fall någonting. Vi har ytterligare påvisat två metoder att inverka på jämlikhetspolitiken. Socialpolitiken utgör en sådan faktor. Bara från år 1964 till år 1968 ökade utgifterna för socialpolitiken totalt med 80 procent. För närvarande uppgår kostnaderna sammanlagt till 21 miljarder kronor. Dessa utgiftsökningar spelar självfallet en mycket stor roll när det gäller inkomstutjämningen, och detta är en faktor som vi direkt kan påverka. Den andra faktorn av betydelse för jämlikhetspolitiken är skattefrågan, och även här har vi möjligheter att påverka utvecklingen. Vi har mycket kraftigt påyrkat att en utredning skall göras i syfte att förändra vårt skattesystem på ett sådant sätt att låginkomstgruppernas problem i högre grad beaktas. Det kan aldrig nog understrykas att det är ett ensidigt och felaktigt betraktelsesätt att i diskussionen om skattesystemet bara uppehålla sig vid statsskatten. Det kan vara lämpligt att göra den kommentaren just nu när vi går att fastställa budgeten. Man måste också beakta kommunalskatterna. På de senaste tio åren har den genomsnittliga kommunala utdebiteringen ökat med 50 procent. Den har ökat från kronor 13:68 år 1958 till kronor 20: 25 år 1968. Prognoserna visar att den genomsnittliga utdebiteringen år 1975 skulle uppgå till 25 kronor. Om vi ser längre fram i tiden skulle med oförändrad takt utdebiteringen år 1980 utgöra 30 kronor. Kommunalskatten är ju inte progressiv, och därför blir det de lägre inkomsttagarna som kommer att få lida mest för den höjda kommunalskatten. Därför måste den framtidsplanering, som jag inledningsvis talade om, beaktas så att vi inte kommer i den ohållbara situationen att skatterna vållar sådana väldiga problem. Jag skall inte närmare gå in på skattepolitiken, eftersom den kommer att tas upp i ett bevillningsutskottsärende som senare skall behandlas. Beträffande budgeten vill jag bara konstatera en sak. Det har i propositionen sagts att det underskott på totalbudgeten, som för innevarande budgetår beräknats till 3 000 miljoner kronor — eller ungefär lika mycket som föregående års — för budgetåret 1969/70 kan väntas bli reducerat till cirka 1 600 miljoner kronor. Vid en jämförelse med kalkylerna i statsverkspropositionen innebär detta saldomässigt en statsfinansiell förstärkning med cirka en halv miljard kronor för innevarande budgetår och närmare en miljard kronor för nästa budgetår. Jag vill göra den reflexionen: Varför skall man då från regeringens sida alltid i början av riksdagen huta åt OPpPpositionen för vartenda litet förslag till utgiftsökningar som vi lägger fram? Vi kan aldrig beräkna en budget så exakt att vi kan säga att den till alla delar stämmer. Detta bestyrkes i dag. Därför hoppas jag att man från regeringens sida inte ständigt skall anmärka på, om oppositionen nu har andra uppfattningar i fråga om anslag till olika ändamål. Jag skall också ta upp en detaljfråga, i varje fall gäller den ekonomiskt sett en detalj. Politiskt kan den dock ha sitt stora intresse. Den betyder inte alls så mycket i fråga om pengar, men den har diskuterats en hel del. Jag syftar på frågan om statsägda företag, och eftersom statsrådet Wickman, som handlägger dessa ärenden, är närvarande i kammaren kan det vara en särskild anledning att ta upp den. Det finns en post, av inte alltför stor ekonomisk betydelse, i riksräkenskapsverkets inkomstberäkning med titeln Domänverket. Staten äger en fjärdedel av Sveriges skogar. Inkomsten beräknas till 5 miljoner kronor om året, men efter de justeringar som nu har skett anser man att en miljon kronor ytterligare kan föras upp. Det betyder 6 miljoner kronor i inkomster för staten, utan skattebetalning, från en fjärdedel av Sveriges skogar. Jag undrar om det talar för att det skall bli ett större statsinflytande och flera statsägda företag. Jag skulle kunna tänka mig att om staten sålde sina skogar till de priser som man skulle kunna få ut även om Ppriserna skulle bli mycket låga — så skulle det vara en mycket bra affär för den svenska statens del. Skatteinkomsterna skulle också därigenom bli mycket större. Detta är heller inte någonting som gäller enbart för det här året, utan vi har under en lång följd av år haft mycket låga inkomster från domänverket och denna fjärdedel av statens skogar. Herr talman! Jag skall slutligen säga något om de olika åtgärder som föreslagits från vår sida för att åstadkomma en bättre situation. Vi har lagt fram förslag vid åtskilliga tillfällen. Vi har motionerat vid årets början, vi har i motioner om den reviderade finansplanen åter framfört centerpartiets åsikter, och vi har också i reservationer fortsatt att påvisa åtgärder som vi anser bör vid tagas. Vi har påpekat att man bör ha en bättre planläggning över huvud taget och att man bör se mer mot framtiden och tänka på vad som kommer att hända t.ex. för Norrlands del och — vilket jag något berört — beträffande den äldre arbetskraftens placering. Åtskilliga problem borde tas upp och diskuteras inte endast på kort sikt för det närmaste året eller de närmaste åren utan på betydligt längre sikt. De överläggningar vi har begärt har inte kommit tillstånd. Regeringen har inte varit intresserad, och vi beklagar detta. Vi har pekat på att vi anser det mycket betydelsefullt att också en arbetskraftsbudget kommer till stånd. Behovet därav har bestyrkts genom den utveckling som ägt rum under senare tid. Jag skall inte gå in ytterligare på dessa frågor. Slutligen vill jag säga att vi naturligtvis befinner oss i en sådan situation att vi har anledning vara mycket uppmärksamma beträffande läget på avtalsfronten. Förhandlingarna har varit mycket segslitna. Vi har fått ytterligare en svårighet på det området, nämligen den räntestegring som ägde rum — vilken säkerligen inverkat. Kommentarer gjordes omedelbart när det gällde uppgörelsen om jordbrukets priser och den merutgift räntestegringen medförde därvidlag. Jag tror att den också spelar en betydande roll vad det gäller att nå fram till avtalsförhandlingarnas slutförande. Herr talman! Yrkandena beträffande de här aktuella utlåtandena kommer att ställas vid resp. utlåtandes behandling.

Herr talman! Vi har vid olika tillfällen under denna riksdag presenterat huvudpunkterna i vår politik, både på kort och på lång sikt. Vi har senast presenterat vårt program för miljöpolitik och lokalisering, tidigare för biståndet till de fattiga folken, arbetsmarknadsfrågor, utbildning, forskning, hela det sociala fältet etc. I dag skall vi främst behandla ekonomisk politik och skattepolitik. Andra talare från folkpartiet kommer att i detalj gå in på våra förslag på dessa områden. Jag skall därför i mitt anförande i stort sett begränsa mig till några allmänpolitiska synpunkters Till att börja med vill jag dock erinra om några väsentliga punkter i vårt program för den ekonomiska politiken och skattepolitiken. Det är av utomordentlig vikt att statsmakterna planerar sina åtgärder på lång sikt. Reformernas angelägenhetsgrad och kostnaderna för dem måste diskuteras i ett vidare sammanhang än man nu gör. Det är nödvändigt att, under olika konjunkturalternativ, både från statsfinansiella och samhällsekonomiska utgångspunkter på ett mer ingående sätt än nu — i kompletteringspropositionen — behandla vad som kan hända, vad vi kan råka ut för. Lika viktigt är det att man, mot bakgrunden av sådana överväganden, vidtar åtgärder för att stimulera det enskilda sparandet och sparandet i företagen. Det måste finnas riklig tillgång på kapital, till så låga räntor som möjligt, för att de investeringar skall kunna göras som samhället och näringslivet behöver när det gäller att främja produktion, utveckling, forskning och tekniska framsteg. Det är intressant att se att den s.k. EFO-gruppen med en representant från vardera TCO, LO och Arbetsgivareföreningen varnat för en ekonomisk politik som allvarligt rubbar soliditeten i näringslivet. Den skulle, säger man, kunna leda till att investeringsinriktningen i företagen i alltför stor utsträckning blir sådan att den avser konventionella, mindre riskfyllda projekt. Därmed minskas givetvis tillväxteffekten av en given, samlad investeringsvolym. Jag instämmer i detta. Våra resurser att skapa underlag för nya produkter måste alltid vara begränsade i jämförelse med de stora nationernas möjligheter. Därför är det angeläget att vi på ett ytterst ratio nellt sätt tar till vara våra egna möjligheter. Vi är övertygade om att nya former för överläggningar mellan representanter för forskning, näringsliv och samhälle i detta sammanhang behöver prövas. Detta var alltså bara några exempel på förslag som vi från folkpartiet har fört fram för att förbättra förutsättningarna för en gynnsam ekonomisk utveckling i vårt land. Så vill jag lika kortfattat säga något om skattepolitiken. Jag vill understryka angelägenheten av att skatteinstrumentet utnyttjas så att man försöker förbättra låginkomstgruppernas ställning. Vi har fört fram en tanke på ett generellt avdrag på skatten, vilket främst skulle hjälpa de sämst ställda, och vi tycker att det är någonting som regeringen bör fundera på. Jag ser i tidskriften Aktuellt att finansministern talar om att ett par personer går omkring och funderar på olika saker, och jag hoppas att detta alternativ också finns med i de funderingarna. Jag vill tillägga att låginkomstgruppernas problem inte kan lösas enbart skattevägen. Det är ganska självklart för oss som arbetar i detta hus, föreställer jag mig. En rad andra metoder måste tillgripas, och en del har gjorts. Socialpolitik, vuxenutbildning, möjligheter för snabbare rationalisering av låglönebranscher måste till. Det finns en hel del som talar för att man bör pröva tanken med s.k. negativ skatt. En sådan skulle möjliggöra tryggad inkomst för alla. Det finns dock många tekniska problem i detta sammanhang. Jag vill för min del endast understryka önskvärdheten av ett ingående studium av dessa saker. En alldeles speciell fråga är villabeskattningen, som diskuterades i andra kammaren i går. Jag vill anknyta till den frågan och påpeka att om taxeringsvärdena höjs på det sätt som tydligen riksskattenämndens chef har uttalat, blir det svårigheter för en hel del villaägare. Många av dem finns ofta i de Ang. den ekonomiska politiken, m.m. låginkomstgrupper som vi vill värna om. Därför var jag något förvånad över att finansminister Sträng i går inte klart ville säga ifrån att han har för avsikt att vidta åtgärder som skulle mildra en del av dessa effekter. Eftersom han inte sade det i går tycker jag att man från regeringens sida i dag i kammaren skall ge ett sådant besked. En hel del människor, av vilka verkligen inte alla har det särskilt bra ställt, svävar i ovisshet, och jag tycker att det är förvånande att man på socialdemokratiskt håll vill vidmakthålla denna ovisshet. Den slår ju över i oro. Vad skall det tjäna till? Herr Sträng har i olika sammanhang talat om att det kanske nästa år är tid för en skattereform. Jag begär inte att regeringen i dag skall presentera skattereformen. Men på en punkt vore det värdefullt att få ett besked i dag, och jag hoppas att statsrådet Wickman här skall kunna ge det. Kommer finansministern nästa år att lägga fram ett förslag till riksdagen med beskedet att vi skall »ta reformen eller låta bli»? Eftersom han givetvis har tryggad majoritet i sin egen riksdagsgrupp kommer förslaget att genomföras. Någon skatteutredning vill socialdemokraterna inte ha. Men om det nu blir en stor reform — vilket jag hoppas, eftersom det finns så mycket på skatteområdet som behöver rättas till — vore det värdefullt om finansministern i god tid skickade ut detta förslag på remiss. Jag hoppas att man på socialdemokratisk sida inte tänker att det nog inte spelar någon stor roll om vi får samförstånd eller ej. Läggs förslaget på riksdagens bord utan föregående debatt och då inga jämkningar är möjliga, kommer det att bli ganska svårt att värja sig för intrycket att det är så man vill ha det. Jag tycker det vore bra om vi fick besked från regeringen inte vad skattereformen skall innehålla utan att man i varje fall, om man nu avvisar tanken på en utredning, kommer att skicka ut förslaget på re miss. När det gäller en debatt i en så stor sak som en skattereform vore det väl rimligt att flera skulle kunna få deltaga än som är möjligt under den korta tid som motionstiden i riksdagen medger. Så några ord om vårt konjunkturläge och den internationella situationen. Finansministern påpekar i den reviderade finansplanen att det råder osäkerhet beträffande konjunkturen nästa år. Det finns all anledning att instämma i detta omdöme. Vi vet ju inte ens med absolut säkerhet hurdan konjunkturen kommer att vara i slutet av det här året. I både USA och Västtyskland finns det grupper som kräver åtstramning i den ekonomiska politiken. Englands och Frankrikes besvär med sina valutor gör det högst antagligt att man därifrån kan vänta ytterligare åtstramning. Bland de stora industriländerna är det väl egentligen endast Italien och Japan som inte direkt eftersträvar en konjunkturdämpning. Skulle åtstramningar i den ekonomiska politiken komma till stånd i åtskilliga länder, kan detta självfallet inte undgå att påverka oss här i Sverige. Den interna svenska konjunkturen har under den senaste tiden klart gått uppåt. Det är beklagligt, vilket jag konstaterat för några dagar sedan här i kammaren, att konjunkturuppgången icke har spritt sig till Norrland och till skogslänen. Jag skall inte upprepa de förslag som vi från vår sida lade fram för att förbättra situationen, förslag som vi i stor utsträckning lade fram också förra året och vilkas genomförande skulle ha lett till ett annat läge. Åtskilliga av de svenska svårigheterna ligger dock på det internationella planet. Skulle kampen om valutorna fortsätta, finns det uppenbara risker för att centralbankerna i en del länder fortsätter att höja sina räntor. Finansministern påpekar ju att detta kan leda till att räntespiralen allmänt sett kommer att fortsätta uppåt. Redan nu har vi ju i Sverige ovanligt höga räntor. Jag skall inte diskutera om de nuvarande räntesatserna är de absolut riktiga. Jag vill endast konstatera att det ställer sig dyrt för folk och företag som vill låna pengar för närvarande. Enbart konjunkturpolitiska skäl kan ju inte motivera det höga ränteläget. Den grundläggande orsaken till valutasvårigheterna är givetvis att en del länder har en i hög grad bristande intern ekonomisk balans. Om en sådan balans existerade i varje land, borde en normal valutahandel kunna försiggå utan alltför stora svårigheter, men det är ju när stora länder uppvisar bristande balans i sin utrikeshandel som oron gör sig gällande, Nuvarande internationella valutasystem klarar inte sådana situationer. De speciella dragningsrätterna som man i princip kommit överens om kan bli ett värdefullt bidrag till lösning av svårigheterna, men metoden räcker inte. Det finns åtskilliga förespråkare för att man skulle ha rörliga växelkurser. Jag skall inte avskriva tanken för min del, men jag tror inte att den metoden kan tillämpas i verkligt besvärliga situationer, därför att rörliga växelkurser förutsätter att det finns en viss intern balans. Det kunde vara intressant att höra statsrådet Wickmans synpunkter på detta problem. Det är mot bakgrunden av de svårigheter och den osäkerhet som man finner när man tittar ut över världen som vi från folkpartiets sida upprepade gånger under senare år hemställt att Sverige skall begagna varje lämplig situation för att försöka befordra det internationella samarbetet på det ekonomiska området. Det är nödvändigt att åstadkomma en samordning av konjunkturoch räntepolitiken i olika länder. Jag är självfallet medveten om att detta är en mycket stor och mycket svår fråga, men det borde inte vara omöjligt att på långt sikt uppnå överenskommelse, därför att alla vet att en sådan är det enda rimliga. Statsrådet Wickman har nyligen in för Europarådet i samband med presentationen av OECD:s årsrapport tagit upp dessa problem, och enligt det referat som jag har tillgängligt var det i stort sett mycket bra saker herr Wickman sade. Talet anknöt t.ex. också mycket väl till vad OECD:s generalsekreterare uttalade för någon månad sedan. När jag i fjol under remissdebatten frågade statsminister Erlander vad regeringen har gjort för att försöka befrämja det internationella samarbetet på detta område hänvisade han till ett tal av herr Wickman. Tal är givetvis nödvändiga. De är till för att påverka opinionen, och jag hoppas också att de gör det. Men det är klart att vi alla — även herr Wickman, föreställer jag mig — är medvetna om att tal inte är tillräckliga i dagens läge. De löser ju inga problem. Jag instämmer därför med vad herr Bengtson sade att det verkligen är önskvärt att den svenska regeringen inte bara avvaktar vad som händer utomlands utan också försöker begagna varje möjlighet att ta egna initiativ. Jag vill fråga regeringen om den har något att hänvisa till i detta sammanhang utöver det förhållandet att herr Wickman har hållit ett i och för sig bra tal. Jag är fullt medveten om att en del förhållanden på detta område inte kan diskuteras offentligt, därför att oron då skulle öka. Men jag föreställer mig att det ändå finns något regeringen skulle kunna tala om, om det nu finns något att säga. Hur är t.ex. intresset för en gemensam aktion inom de nordiska länderna? Den saken antar jag regeringen i alla fall satt sig in i. Jag vill i det här sammanhanget erinra om ett förslag att regeringen skulle ta upp frågan om en samordning av de exportfrämjande åtgärderna, vilket jag lade fram för riksdagen i fjol och som riksdagen accepterade. Nu skulle jag gärna innan vårriksdagen är slut vilja höra vilka åtgärder regeringen vidtagit på detta område. Att frågan om vår export och dess möjligheter att öka är en avgörande faktor i det sammanhang vi nu bedriver diskussionen behöver jag inte erinra om. Mot bakgrunden av den debatt som förts under de senaste månaderna om de ekonomiska systemen vill jag, herr talman, ta upp en del spörsmål om dessa system och om maktkoncentrationsfrågorna. Man kan ställa många krav på ett lands ekonomiska system. Jag skall bara räkna upp några utan anspråk på fullständighet: effektivitet, lönsamhet, demokratisk anda inom företagen och starkt ansvar för de anställda och för den miljö i vilken företaget arbetar. Vidare bör man eftersträva att undvika maktkoncentration och monopolism, både enskild och statlig. Sedan många decennier har i de västerländska demokratierna utbildats ett nät av lagbestämmelser som skall hindra olämpligt utnyttjande av enskild maktkoncentration och monopolställning för vissa företag. Utgångspunkten har därvid varit att det endast är i konkurrens på likvärdiga villkor mellan olika företag och företagsformer som ett balanserat ekonomiskt system kan åstadkommas. Med tanke på den debatt som förts inom socialdemokratin den senaste tiden finns det verkligen berättigad anledning att undra om socialdemokratin till fullo inser riskerna med en långt gående statlig maktkoncentration. Från vår sida säger vi klart ifrån att den enskilda maktkoncentrationen måste balanseras genom lagstiftning och ingripanden av annat slag. Vill socialdemokratins representanter lika klart säga ifrån att man inser riskerna av för mycket statlig makt? Det är verkligen berättigat att ställa den frågan till socialdemokratin i dag. På ledande håll inom socialdemokratin är man ju verkligen oroad av debattläget. Eljest skulle regeringens brandkårsutryckningar med tal om solidaritet åt olika håll inte vara nödvändiga. Bakom dessa ligger frågan om det ekonomiska systemet. Statsministern har ju till och med funnit det nödvändigt att till ett häpet svenskt folk lämna det sensationella meddelandet att herr Palme är solidarisk med herr Strängs budget och också med de andra statsrådskollegerna. Det finns tydligen just nu ingen socialdemokrat som herr Palme inte är solidarisk med. Det fanns en gång i världen en tidskrift som hette Allt för Alla. Det är det namn jag kommer att tänka på när jag ser på herr Palmes agerande och vad som sägs om honom. Kritiken från vänsterflygeln inom socialdemokratin mot vissa statsråd är förmodligen inte avsedd som en personlig kritik utan torde vara ett uttryck för att man inte är nöjd med den av regeringen förda politiken. En del av denna kritik går ju ut på att det förekommer alldeles för få statliga ingripanden. Man vill ha en socialiseringsoffensiv. Det kan då vara skäl att se litet närmare på några av de skäl som förs fram för en sådan socialiseringsoffensiv. Jag skall bara ta några exempel. Man säger att statliga företag i princip är effektivare än enskilda. Det finns de som påstår det, men det finns också socialdemokrater som hävdar att vi inte har så mycket bevis för det. Utbyggnadstakten inom de statliga företagen har ju sjunkit, de har inte visat sig vara effektivare än de enskilda. Staten har inte förmått skapa nya arbetsuppgifter åt sina företag i den takt som gamla arbetsuppgifter försvunnit. Från en del socialdemokrater är kritiken mycket hård. Men jag skall inte gå in på den. Det är samtidigt intressant att notera att statsrådet Wickman har sagt att den statliga företagsamheten inte fungerar om den begränsas till de få uppgifter den nu har. Aptiten har tydligen växt betydligt, trots att man från det egna hållet och från andra håll får kritik för att man inte sköter det man redan har. Staten skall ändå enligt statsrådet Wickman sköta väsentligt mer. I förbigående vill jag nämna den utredning om samordning av de statliga företagen som företagsdelegationen lagt fram. Enligt den skulle all statliga företagsamhet samordnas på ett mycket långtgående sätt. Man skulle få ett enda förvaltningsbolag med enorma befogenheter. Det är intressant att konstatera att bankofullmäktige enhälligt har uttalat att man verkligen kan befara att det leder till ökad byråkratisering och ökad administration för åtskilliga företag. Om avsikten är att samordna alla de statliga företagens investeringar måste man ju bygga upp en stor statlig byråkrati. Bankofullmäktige framhåller också att om samordningssvårigheterna och det administrativa krånglet liksom principerna för ansvarstagande är det nödvändigt att säga att » delegationen i sitt betänkande över huvud taget inte diskuterat dessa problem». Splittringen på denna punkt är således mycket tydlig när det gäller socialdemokratins inställning. Åtminstone majoriteten i den delegation som letts av statssekreterare Olhede har tydligen råkat in i den vänsterström som väller in över socialdemokratin. En sak är mycket anmärkningsvärd i detta sammanhang, och den berör riksdagen på ett alldeles särskilt sätt. Man hade tänkt sig att få statliga företag, t.ex. spritoch tobaksmonopolen, inrangerade i detta. Riksdagen som beslutar om dessa som skatteobjekt har i hög grad anledning att säga att tanken är befängd. Jag föreställer mig att finansministern inte heller har för avsikt att släppa greppet om dessa företag. Bara det att sådana tankar förs fram av en del personer i denna företagsdelegation, som kanske borde förstå bättre än en del politiker gör, visar att det är något fel på de slutsatser som dras beträffande förhållandet mellan statlig och enskild företagsamhet. Jag skall ge ett annat exempel. Från en del håll anförs att de statliga före tagen kan ta andra hänsyn än de enskilda och det gäller, säger man, framför allt i lokaliseringsoch: sysselsättningsfrågor. Man kan undra hur detta går ihop med att statsrådet Wickman ofta uttalar att de statliga företagen skall konkurrera på lika villkor med de enskilda och uppvisa minst lika hög effektivitet som jämförbara enskilda företag. Nu har socialdemokraterna två olika sätt att försöka komma ifrån detta dilemma. Somliga använder metoden att påstå att denna motsättning endast är skenbar. Det kostar ingenting extra att ta hänsyn till sysselsättningsoch lokaliseringsspörsmål, hävdar man. En annan riktning, som är representerad av det socialdemokratiska näringsprogrammet, säger att statliga företag måste få ersättning för sådana särskilda hänsynstaganden. Det skulle alltså bli fråga om en subventionering i stor skala, föreställer iag mig. Är det detta socialdemokraterna avser i sammanhanget? Här lurar i så fall en uppenbar risk, som en och annan socialdemokrat understundom också erkänner. De som arbetar i ett mycket subventionerat statligt företag kan uppleva arbetet som inte tillräckligt meningsfyllt. Moralen kan gå ned om man vet att ersättning lämnas även för den bristande effektiviteten. LO:s program för »Samordnad näringspolitik» betonar mycket starkt vikten av att konkurrensen sker på lika villkor.

Kan socialdemokraterna tänka sig att av sysselsättningseller lokaliseringspolitiska skäl ge enskilda företag subventioner av ny och omfattande karaktär? Att det i detta sam manhang försiggår en del som kan betecknas som förmåner är vi alla medvetna om, men tanken är ju från socialdemokraternas sida att något helt nytt skall åstadkommas. Huruvida det är lämpligt att vidta en sådan åtgärd är en helt annan sak. Här gäller det principen. Uttalanden om att statliga företag skall ha likvärdiga konkurrensmöjligheter med de enskilda låter mycket bra men när det kommer till praktiken är det förvånande att konstatera hur ofta staten gynnar sina egna företag, vilket LO i det citerade yttrandet markerade var felaktigt. Statliga företag får dock ofta kreditförmåner, som enskilda inte kan få. Sveriges Kreditbank skall vi inte tala om — den bör ju enligt regeringens direktiv gynnas av den statliga verksamheten, inte därför att den är bättre än andra affärsbanker utan bara därför att den är statlig. Jag tycker att kreditbanken borde betacka sig för detta. Underförstått måste ligga att Kreditbanken tydligen inte är så effektiv när det gäller att ge service att den kan klara sina affärer, utan att regeringen måste ge direktiv till statliga företag att göra sina affärer med den. Ett tredje skäl som framförs från socialdemokraternas sida är att förstatligade företag kan ta större hänsyn till miljövården. Det har nyligen diskuterats här i kammaren. Jag vill bara erinra om att det socialdemokratiska näringsprogrammet har en intressant passus i detta sammanhang. Man säger att »på längre sikt bör kostnaderna för miljövården inräknas i företagens kalkyler». Enligt min mening talar starka skäl för att man här skall kunna få bestämmelser som gör ett rimligt hänsynstagande till miljöfrågorna naturligt. Det är glädjande att socialdemokraterna i någon mån vaknat upp för allvaret i dessa problem. Mot bakgrunden av uttalandet att kostnaderna för miljövården skall räknas in i kalkylerna undrar man onekligen vilken summa för miljöförstöring förespråkarna för utbyggnad av Vindelälven kalkylerat med. De som sysslar med miljöfrågor säger att de värden som skulle gå förlorade är oersättliga. Även om regeringen inte ännu har enats, utan splittringen om Vindelälvens utbyggnad fortsätter, föreställer jag mig att det kunde vara av stort intresse för kammarens ledamöter att få reda på vilken miljöförstöringskostnad man räknat med. Vilket meddelande har den socialdemokratiska gruppen fått på den punkten? Vi andra har ju inte fått något besked. På punkt efter punkt kan man så igenom de argument som förs fram från socialdemokratiskt håll för en socialiseringsoffensiv. Jag skall inte göra det mera från principiell synpunkt utan ta upp några konkreta socialiseringsframstötar, som förts fram på senaste tiden. I det socialdemokratiska ungdomsförbundets handlingsprogram krävs socialisering av en rad näringsgrenar. Ungdomsförbundet har dessutom nyligen i en skrift krävt att affärsbankerna skall förstatligas. Man skall inte fästa någon helt avgörande vikt vid vad de politiska ungdomsförbunden säger; alla partier har erfarenhet av att ungdomsförbunden ibland går egna vägar, och det bör de ha rättighet att göra. Saken blir emelletrid litet allvarligare, då Sveriges största socialdemokratiska förening — arbetarekommunen i Stockholm — solidariserar sig med en del av socialiseringsaktionen. Styrelsen för Stockholms arbetarekommun av visade en motion om krav på förstatligande av affärsbankerna, men representantskapet godkände motionen. Det var så uppenbart att denna socialiseringsframstöt hade representantskapets gillande, att man inte ens behövde gripa till rösträkning. Eftersom i Stockholms arbetarekommun ingår — om jag har räknat rätt — inte mindre än 15 statsråd, är det onekligen ett ganska sensationellt beslut som har fattats av representantskapet. Uppenbarligen finns det dock andra socialdemokrater som är betänksamma inför denna nya socialistiska skördetid. Statssekreterare Feldt skrev för en tid sedan en i långa stycken mycket bra artikel i Aftonbladet om dessa spörsmål.

Det är bara det att man inte hunnit övertyga folk om att detta är riktigt. Möjligen är detta en felaktig tolkning av uttalandet, men det blir något intressantare när man ser vad Stockholms arbetarekommuns styrelse säger. Den är något öppenhjärtigare och förklarar, att de olika partiinstanserna inte är »mogna» för sådana drastiska omläggningar. Man tvekar alltså inte i princip inför en stor förstatligandeoffensiv utan talar bara om att tiden inte är mogen härför. Den stora frågan blir alltså vad socialdemokratins uppfattning egentligen är. Har talet om att man inte är mogen varit så allvarligt menat? Tänker sig socialdemokraterna i stort ett samhälle ungefär som det vi nu har, säger man så här bara för att lugna socialdemokratiska ungdomsförbundet och Aftonbladet och för att inte ge herr Hermansson en chans att övervintra i det för kommunistiska partiet så bistra klimatet? Det finns en socialiseringsfråga av alldeles speciell karaktär, nämligen de socialdemokratiska framstötarna om att staten skall lägga beslag på kyrkans egendom. Inledningen till den motion, som Stockholms arbetarekommun behandlade i denna fråga, förtjänar verkligen att refereras. Där sägs att det nuvarande systemet för svenska kyrkan innebär, att man konserverar den auktoritet som byggts upp genom kapitalismen. Prästerna påstås ge sig sken av att vara Guds företrädare och skulle därför få sina uttalanden accepterade till glädje för kapitalismen. Med denna motivering föreslår motionärerna att svenska kyrkans egendomar skall beslagtas och överföras till staten. Vad händer nu i Sveriges största socialdemokratiska förening? Styrelsen kritiserar inte denna orimliga beskrivning av svenska kyrkan utan föreslår att motionen skall vidarebefordras till partikongressen som arbetarekommunens egen. Man accepterar alltså denna grundfalska beskrivning av grundvalen för svenska kyrkans arbete i detta sammanhang. Inte ens de medlemmar av den socialdemokratiska Broderskapsrörelsen som tillhör trossamfunden har avgivit några åtminstone för mig hörbara protester. De har tydligen blivit så modfällda inför splittringen inom sitt parti att de föredrar att ligga lågt i debatten. Folkpartiet har inte tagit ställning till frågan om förhållandet mellan stat och kyrka, men en sak är alldeles klar. Vi tänker inte gå med på det socialdemokratiska förslaget att kyrkans egendom skall beslagtas. Om det behövs — jag vet inte hur situationen kommer att gestalta sig — kommer jag vid sammanträdet med kyrka-statutredningen i nästa vecka att deklarera detta. Splittringen i det socialdemokratiska partiet markeras ytterligare genom finansminister Gunnar Strängs förstamajtal, där han bl.a. uttalade att »socialiseringsaktioner påfordras inte för att det finns motiv för det utan mer för dess egen skull». Det var ord och inga visor. Herr Sträng brukar ju vara den som i många fall bestämmer var skåpet skall stå. Det är alltså möjligt att detta från regeringens sida skall vara slutordet i den debatt som har pågått. I så fall, herr talman, tycker jag att det är mycket bra. En debatt är alltid nyttig. Den kan rensa ut en hel del gamla fördomar. Det såg vi när socialdemokraterna under efterkrigstiden trodde att nu skulle det komma en socialistisk skördetid. När deras argument fördes fram och debatterades motkritiken kom — försvann också det mesta av den skördetiden. Det kan alltså hända att herr Strängs ord på första maj var slutorden — det blir ingen socialisering, det skall inte vara mera här. Detta har en alldeles avgörande betydelse för vad vi diskuterar i dag. Det gäller ju inte en debatt för debattens skull, utan här är det fråga om den grundläggande synpunkten på hur den svenska ekonomin skall utformas. Skall vi ha en ny socialistisk skördetid, eller skall vi inte ha det?

Herr talman! Den reviderade finansplanen i kompletteringspropositionen liknar i många stycken sin föregångare i statsverkspropositionen. När vi i februari diskuterade den i remissdebatten framhöll jag att den i sina väsentliga grunddrag gav uttryck för en ekonomisk uppfattning och för en uppläggning av den ekonomiska politiken som vi i moderata samlingspartiet kunde ställa oss bakom. Samma omdöme gäl ler den nu föreliggande planen. Den har som huvudtema de krav som alltid brukar utgöra huvudtemat i moderata samlingspartiets krav på den ekonomiska politikens utformning, och som innebär att om en framgångsrik sysselsättningspolitik och en fortsatt snabb standardhöjning skall kunna realiseras måste både konkurrenskraften i vårt näringsliv och den samhällsekonomiska stabiliteten bevaras. Den formuleringen är direkt hämtad ur propositionen. Vi instämmer oreserverat. I den mån vi har en annan mening rör det tolkningen av dessa krav och hur de i den ekonomiska politiken bäst skall kunna tillgodoses. De ekonomiska framtidsutsikterna ter sig nu ljusa. Alla bedömare är överens om att det råder en internationell högkonjunktur och att också den svenska ekonomin visar tecken på en snabb uppgång. De försiktiga prognoserna från finansplanen i januari har reviderats. Såväl efterfrågan som produktion har stigit snabbare än vad man då trodde. Exportutvecklingen är gynnsam. Handelsbalansen har förbättrats. Industriinvesteringarna börjar äntligen, efter en lång stagnation, visa en klart expansiv tendens. Den internationella konjunkturen började vända för drygt ett år sedan. Den slog igenom och drog med sig den svenska med ungefär ett halvt års fördröjning. Vi fick, liksom vi har fått gång efter gång, ett nytt bevis på hur intimt beroende vi är av omvärlden. Det går inte att föra en självständig ekonomisk politik här i Sverige. Vi kan inte isolera oss från de länder som uppträder på våra marknader och vilka vi måste kunna konkurrera med. Vi kan inte bortse från de villkor som våra internationella handelspartners skapar. Prisoch kostnadsutvecklingen här i Sverige måste hela tiden ses i sitt internationella sammanhang. Konkurrenskraften i vårt näringsliv är avgörande för välståndsökningen och sysselsättningen. Om vi inte beva kar det internationella ekonomiska händelseförloppet och i tid vidtar de åtgärder detta kan kräva, drabbas vi obönhörligen av svårigheter och problem som sätter vårt välstånd och vår sysselsättning i fara. Det är naturligtvis ingen lätt uppgift att vara tillräckligt förutseende och att utveckla tillräcklig politisk kraft för att genomföra behövliga åtgärder i rätt tid. Regeringen har hittills inte heller lyckats särskilt väl i det avseendet. Ingreppen har ofta gjorts för sent och sedan bibehållits för länge. Man har gasat på i nedförsbackarna och slagit till bromsarna först när motlutet redan har börjat. Resultatet har blivit en bristande balans som lett till prisstegringar och i viss grad till arbetslöshet. Vi har ett typiskt exempel på denna otakt mellan den ekonomiska politiken och konjunktursvängningarna i den investeringsavgift på 235 procent som infördes 1967 för att bromsa upp sådan byggenskap som visserligen kanske var nödvändig eller önskvärd men som kunde uppskjutas något. Detta skedde alltså i en situation där industriinvesteringarna gick nedåt och en stimulans hade varit mera naturlig. I höstas togs avgiften bort, samtidigt som konjunkturen började vända på allvar. Det uppdämda anläggningsbehovet släppte loss på samma gång som industrins investeringar visade tecken på att börja öka. Och det är inte småsaker som det här rör sig om. År 1967 minskade den typ av investeringar som drabbades av avgiften med 12 procent, och den beräknas nu, när risken för överhettning inom den svenska ekonomin är påtaglig, komma att stiga med 19 procent. Manövern med investeringsavgiften är en spegelbild av det rätta sättet att med budgetpolitikens hjälp jämna ut konjunktursvängningarna. Det är nästan så att man frågar sig om avsikten med denna avgift var att göra det besvärligt för en borgerlig regering som socialdemokraterna efter 1966 års val på allvar räknade med skulle kunna komma att träda till efter ett par år. Det vore i så fall inte det enda exemplet på en socialdemokratisk partistrategi som sätter partiets intressen framför landets. Nu bör man i rättvisans namn erkänna att den genom avgiften åstadkomna kraftiga konjunkturdämpningen just i en lågkonjunktur hade det goda med sig att det äntligen blev en uppbromsning i prisstegringarna, och det var alldeles nödvändigt att så skedde. Betydelsen även för den vanlige löntagaren av att prishöjningarna hålls tillbaka belyses på ett bra sätt av ett uttalande i den reviderade finansplanen, där finansministern säger: »Hushållens disponibla realinkomster steg under fjolåret betydligt snabbare än under senare år trots att den nominella lönestegringen var förhållandevis begränsad. Denna för hushållen gynnsamma utveckling hänger samman med den låga takten i prisstegringarna.» Detta alldeles riktiga uttalande är skäl att fundera över inför löntagarnas naturliga önskemål att i avtalsförhandlingarna nu vinna en reallöneförbättring. Prisstabiliteten har en avgörande betydelse för det önskemålets tillgodoseende, och detta gäller med särskild styrka strävandena att förbättra 1låglönegruppernas ställning. Dessa grupper drabbas alltid och oundvikligen hårdast när priserna skjuter i höjden. En prisstabilisering var alltså högeligen önskvärd, men den kunde ha uppnåtts utan så drastiska verkningar i fråga om arbetslöshet och annat, om regeringen i alla konjunkturlägen hade fört en mera återhållsam ekonomisk politik — en politik av den typ som vi i moderata samlingspartiet alltid har förordat. Nu skedde uppstramningen mera på en slump genom åtgärder som hade och som motiverades med helt andra syften. Den prisstabilisering som vanns var inte desto mindre av vital betydelse. Den vanns men den består verkligen inte av sig själv. Påfrestningarna på priserna är just nu stora. Vi har fått en typisk högkonjunkturs starka efterfrågetryck. Industriinvesteringarna ökar och späds alltså på med det tidigare genom investeringsavgiften uppdämda men nu lössläppta byggandet. Bostadsproduktionen är tänkt att öka ytterligare någon procent och de kommunala investeringarna med 10 procent. Samtidigt är avtalsfrågan öppen, och förhoppningarna är stora på många håll att den skall få en lösning som medger en betydande höjning av den privata konsumtionen. Priserna har i själva verket redan börjat stiga. Som så ofta sker, går staten i spetsen. SJ har annonserat betydande taxeökningar. Men också byggnadsmaterialpriserna har höjts kraftigt på den senaste tiden. En ny allmän inflationsvåg ligger snubblande nära. Situationen ställer stora krav på den ekonomiska politiken. Den kräver betydlig återhållsamhet i fråga om de offentliga utgifterna. Vi har från moderata samlingspartiet alltid framhållit vikten av att hålla dessa utgifter inom ramen för samhällets normala produktionsökning. Vi har i år liksom tidigare år anvisat besparingar som skulle hålla utgiftsökningen på en rimligare nivå. Vi har också yrkat på en besparingsutredning, som skulle undersöka vilka besparingar som kunde tänkas ske för att få en bättre balans i ekonomin. Vi har krävt ökad stimulans åt det enskilda sparandet. Vi vill genom olika former av uppmuntran av sådant sparande få medborgarna att direkt deltaga i kapitalbildningen i samhället, inte bara för att hålla tillbaka den privata konsumtionen utan också och främst för att sprida det enskilda ägandet till så många som möjligt. Men det fordras säkerligen ytterligare åtgärder för att hålla inflationen stången, åtgärder av kanske ganska drastisk natur. Det vapen som finansministern vif tar med och som han alltid viftar med i alla typer av situationer, nämligen en skattehöjning, är däremot inte lämpligt. Dels verkar en skattehöjning inte genast, och det är nu som åtgärderna måste sättas in. Dels har den genom missbruk totalt förlorat sin skärpa. Skattenivån i vårt land är nu uppdriven så högt att ytterligare höjningar åstadkommer betydande skador alldeles oavsett i vilken situation som de vidtas. Vad tiden nu ropar efter är en helt ny metod för beskattningen, Bristen på initiativkraft och handlingsvilja hos regeringen är påtaglig när det gäller den reformering av skattesystemet som för varje år framstår såsom allt nödvändigare. Vårt skattesystem är otidsenligt, kostnadsuppdrivande och arbetshämmande. Det är otjänligt som instrument för modern ekonomisk politik, och det har genom en mångårig pålappning blivit ologiskt och orättvist. Inte desto mindre saknas i kompletteringspropositionen varje uttalande om framtida reformer på detta fält. Både finansministern och andra socialdemokratiska politiker har däremot offentligen tagit upp skattefrågan till diskussion nyligen i andra sammanhang, men inte heller då har något större intresse lagts i dagen för ett modernt och effektivitetshöjande skattesystem. De fördelningspolitiska aspekterna har fått dominera debatten och detta trots att verkligheten så klart har visat att den tänkta utjämningen hittills inte har uppnåtts och knappast heller kan uppnås genom beskattning. Långt viktigare är därför att söka utforma skattelagstiftningen så att den blir produktionsvänlig och stimulerar den ekonomiska tillväxten. Ett modernt samhälle borde inte frivilligt avstå från att ställa det viktiga kravet på skattepolitiken att den skall stimulera arbetsvilja och sparsamhet. Moderata samlingspartiet yrkar därför på en total reformering av den direkta statsbeskattningen och föreslår ett system av ungefär den typ som den norska regeringen nyligen har presenterat. Jag sade nyss att skattehöjningsvapnet genom missbruk har blivit helt avtrubbat. Däremot skulle en skattesänkning få en oerhörd genomslagskraft, inte minst därför att en sådan i historisk tid inte har företagits och därför skulle få en psykologisk effekt långt större än beloppen i sig skulle kunna antyda. Moderata samlingspartiet vill också kräva en sänkning av statsskatten för nästa år genom att uttagningsprocenten minskas med fem enheter och fastställes till 95 i stället för 100. Sänkningen skall dock bli högst 1000 kronor för enskild skattebetalare. Det finns många skäl för att nu besluta en sådan skattesänkning och kombinera den med de åtgärder som vi också reservationsvis yrkar på. Herr talman! Den enda egentliga åtgärd som har vidtagits för att neutralisera det hotande övertrycket i svensk ekonomi är införandet av en hård kreditåtstramning, hårdare än någon gång under efterkrigstiden, I den mån en sådan kan leda till en minskning av konsumtionskrediterna fyller den ett gott syfte. Men den är svår, för att inte säga omöjlig, att förena med det av alla parter erkända behovet av ökade industriinvesteringar. Visserligen har stora delar av industrin ett gott likviditetsläge, som kan medge en utbyggnad alldeles oberoende av de penningpolitiska åtgärder som vidtages. Men satsar man på detta, så måste man räkna med att investeringarna blir snedvridna och alltså inte ger bästa effekt. En sund investeringsverksamhet måste generellt sett samtidigt kunna grunda sig både på krediter och självfinansiering. Industrins investeringar har under de senaste tre till fyra åren legat på en i stort sett oförändrad nivå. Detta förhållande har framstått som ett av de allvarligaste hindren för den ekonomiska tillväxten. Nu säger finansministern i den revi derade finansplanen: »Under de senaste årens konjunkturavmattning har den ekonomiska politiken inriktat användningen av våra resurser så att — vid ett förbättrat världsmarknadsläge — ökat utrymme snabbt skulle kunna beredas för export och för investeringar i utlandskonkurrerande näringar. Den situation då ett sådant utrymme behöver tas i anspråk har nu inträtt. Genom att anlita kapacitetsreserver och ställa om kortsiktigt bunda resurser bör en anpassning till den ändrade efterfrågesituationen kunna ske utan övertryck i ekonomin.» Jag förstår inte riktigt vad det uttalandet stöder sig på. även om det har rått en dämpad konjunktur så har produktionen årligen ökat, och det är ju ett faktum att investeringarna inom inindustrin har visat stagnation under flera år. Några kapacitetsreserver kan då inte rimligen ha byggts upp och reserverna torde därför i regel inte vara särskilt stora i dag. Finansministern säger för övrigt till yttermera visso bara några rader efter det nyss citerade, att det utrymme som uppstått genom en svag världskonjunktur har fyllts ut genom att den offentliga sektorn tillåtits expandera i ovanligt snabb takt och att en minskad andel av resurserna använts för uppbyggande av realkapital, främst inom näringslivet. Detta tyder verkligen inte heller på några outnyttjade kapacitetsöverskott av betydenhet. En investeringsökning på de 5—6 procent som finansplanen nu räknar med torde därför vara ett absolut minimum, som restriktioner i fråga om kredit och annat inte kan tilllåtas få sänka. Det är själva förutsättningen för en fortsatt gynnsam = utveckling inom svenskt näringsliv och därmed inom samhället över huvud taget, att den planerade moderniseringen och utbyggnaden av den svenska produktionsapparaten kommer till stånd. Kreditåtstramningens oundvikliga dämpning av investeringsmöjligheterna inger oro. Men det finns andra och ännu betydelsefullare orsaker till framtidsoro inom svenskt näringsliv och samhälle. Den oron gäller i dag inte bara de problem som företagsamheten alltid står inför i fråga om utvecklingen marknader, konkurrensförhållanden och lönsamhet. Det har tillkommit en ny osäkerhetsfaktor, nämligen hur framtiden kan komma att te sig rent politiskt. Jad kan man vänta sig under åren framöver? Kommer i spåren av den systematiska vänsterindoktrineringen i dagens politik motsättningarna = att skärpas i samhället? Kommer en ny klasskamp att ersätta den Saltsjöbadsanda av samarbete som har varit en av grundvalarna för den snabba svenska välståndsutvecklingen? Skall det bli socialisering? Det är naturligt att dessa frågor ställs inte bara av dem som är direkt ansvariga för företagandet utan av alla andra som är beroende av den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsmöjligheterna i framtiden. Vi har på senare tid fått höra allt högljuddare krav på socialisering av stora delar av vårt näringsliv. Det har visst inte bara varit från utomparlamentariska extremister och från vänsterpartiet kommunisterna. Nej, kravet har med lika stor kraft framförts från olika grupper inom det socialdemokratiska regeringspartiet, socialdemokratiska ungdomsförbundet, socialdemokratiska studentförbundet, socialdemokratiska kvinnoföreningar och andra. Det har krävts ett förstatligande av läkemedelsindustrin, samhällets Öövertagande av oljehandeln, socialisering av stora delar av övrig privat företagsamhet, överförandet av mark och bostäder i det allmännas ägo, konfiskering av kyrkans egendom m.m. Det senaste och mycket energiskt framförda kravet gäller socialisering av bankväsendet. Tidigare har man med skäl kunnat betrakta socialiseringstanken i svensk socialdemokrati som en historisk kvar leva från partiets tidigare, mer marxistiskt doktrinära period. Det var en programpunkt som av pietetsskäl fått stå kvar, men som ingen längre riktigt tog på alivar. Nu börjar socialiseringskraven på nytt kasta en skrämmande skugga framför sig. Finansministern har själv hänvisat till dessa krav som en bidragande orsak till den oro på valutamarknaden, som tvingat fram åtgärder i förebyggande syfte. Förslaget om banksocialisering har enligt finansministerns egen bedömning direkt medför" en viss avtappning i vår valutareserv. Nu är det naturligtvis inte illa genomtänkta uppslag från oansvarigt håll, som åstadkommer sådana skadliga effekter. Det är de ansvariga instansernas undfallenhet inför sådana förslag som väcker uppmärksamhet och undran både inom och utom landet. Det finns faktiskt anledning i dag att allvarligt fråga regeringen: Överväger regeringen en socialisering av bankväsendet? Umgås regeringen med tankar på andra socialiseringsexperiment? Jag tror för min del inte att statsministern är särskilt ivrig att genomföra det socialdemokratiska partiprogrammets krav på socialisering. Jag är säker på att finansministern personligen är en garanti mot obetänksamma experiment på detta område. Jag anser det till och med sannolikt att excellensen Torsten Nilsson är föga tilltalad av en äventyrlig näringspolitik. Men vad skall man tro när herr Torsten Nilsson, i egenskap av ordförande i Stockholms arbetarekommun, bär fram motioner till den socialdemokratiska partikongressen i höst om socialisering av bankväsendet, om samhällets övertagande av privata hyreshus, om konfiskering av kyrkans egendom m.m.? Och vad vet man om framtiden och om alla de nya socialdemokrater som nu håller på att armbåga sig fram till partiets ledning? Det är angeläget att få ett besked om hur statsministern — och regeringen över huvud taget — ser på socialiseringsfrågan. Det är också angeläget att få besked om hur denna fråga bedöms av de nya som skall träda till. Herr talman! Vi tycker att svenska folket har rätt att få veta var socialdemokratin står och kommer att stå i detta avseende. Vi har rätt att få veta om det är meningen att göra principieila förändringar i den hittills förda näringspolitiken och om välståndsutvecklingen skall få äventyras genom socialiseringsexperiment. Kan vi få ett sådant besked?

Herr talman! Jag tror att det kan vara nyttigt att i dag något se tillbaka på och tänka igenom vilken debatt vi förde beträffande den ekonomiska politiken för ungefär ett år sedan. Vad sade man då från oppositionens sida? Jo, man anklagade regeringen för att vara likgiltig i sysselsättningsfrågan och för att den passivt grundade sin politik på en felaktig och överoptimistisk konjunkturprognos. Oppositionen rekommenderade i olika former och med olika grad av bestämdhet en generell påspädning av den ekonomiska politiken. Mot detta hävdade vi under hela fjolåret att en politik, som verkligen syftar till full sysselsättning — och full sysselsättning på sikt — endast kan föras om vi hela tiden bevarar balansen i vår ekonomi. Det betyder att de sysselsättningsfrämjande åtgärderna måste vara sådana att de snabbt kan dras tillbaka när konjunkturuppgången kommer. Om vi inte fört en sådan snabbt anpassningsbar och därmed selektiv politik, skulle vi ha bäddat för att komma in i en period av allvarlig överhettning, inflation och störningar i ekonomin, som på lång sikt skulle ha undergrävt vår handlingsfrihet och just den fulla sysselsättningens bestånd. Oppositionens företrädare sade också i fjol att nedgången i industriinvesteringarna var ett bevis för regeringens Ang. den ekonomiska politiken, m.m. felaktiga politik och att vi verkligen hade undergrävt det svenska näringslivets tro på sin framtida konkurrenskraft. Man föreslog att omedelbara åtgärder skulle insättas för att höja företagens självfinansieringsförmåga. Det var en annons som spelade en viss roll i debatten för ett år sedan. Ni kommer nog alla ihåg den; den förekom också här i riksdagsdebatten. Finansministern meddelade förtröstansfullt svenska folket att vi kunde räkna med en produktionsstegring på omkring 4 procent, en exportökning på 6,5 procent och en prisstegring på 2,2 procent samt att sysselsättningsläget stadigt förbättrades. Finansministern fick rätt, även han gjorde vissa felbedömningar. Utvecklingen innebar nämligen att de förväntningar som han hade uttryckt infriades med god marginal. Vad som hände var att varuexporten ökade med 3 procent och inte 6,5 — man hade sagt att redan det var en överoptimistisk prognos. Prisstegringen blev i verkligheten knappt 2 procent i stället för 2,2. Jag tror att man i dag kan vara rätt säker på att det kommer att visa sig, när den definitiva statistiken föreligger, att den totala produktionsökningen under fjolåret har uppgått just till de förutsedda 4 procenten. Den konjunkturuppgång som vi diskuterade för ett år sedan och hade delade uppfattningar om har sedan dess ökat i styrka. Det gäller både internationellt och i vårt eget land. Den har fortsatt också under det första halvåret i år. Detta betyder att vi är inne 1 en så pass expansiv period i vår ekonomi att vi kan avläsa ökningstal som är lika höga som de vilka uppnåddes under de utpräglade högkonjunkturerna 1964 och 1965. Industriproduktionen under det första kvartalet i år är inte mindre än 8 procent högre än i fjol. Trots denna mycket kraftiga expansion har vi hittills bevarat både den inre och den yttre stabiliteten. Det är resultatet av en politik som målmed vetet har varit inriktad på att bevara en allmän restriktivitet och som har låtit stimulansen — det var den stora diskussionsfrågan under fjolåret — ta formen av selektiva insatser i en skala av större omfattning än någonsin tidigare. Denna politik har lett till att den svenska ekonomins internationella konkurrenskraft förstärkts påtagligt under de senaste åren. Det målet för politiken är vi självfallet alla överens om helt enkelt på grund av den — som också sagts här av tidigare talare — helt avgörande betydelse som näringslivets konkurrenskraft måste ha i ett litet och därmed utlandsberoende land som vårt eget. Däremot är vi inte alltid överens om vilka medel vi skall använda för att nå detta mål. Särskilt diskuterades ju kravet på en ökad självfinansieringsförmåga i näringslivet. Det kravet kommer igen i dag från både herr Virgin och herr Dahlén, fast av naturliga skäl i rätt vaga och försiktiga ordalag. Jag skall inte ta upp den frågan till en allmän debatt. Men jag vill gärna understryka att vi ständigt har lämnats i ovisshet om hur man i verkligheten tänker sig att denna ökade självfinansieringsförmåga skall åstadkommas med ekonomisk-politiska medel. Det finns egentligen bara två sätt att åstadkomma den på grundval av beslut som vi kan fatta här i huset. Man kan göra det genom en omläggning av skattepolitiken och avgiftspolitiken eller genom att medvetet framkalla en inflationistisk vinstkonjunktur. Det förra medlet, alltså en medveten omläggning av skattepolitiken i syfte att öka företagens vinstmarginaler, betraktar vi — jag kommer tillbaka till detta senare — som ur fördelningssynpunkt icke acceptabelt under förutsättning att det tillämpas i större omfattning. Det andra medlet, en inflationistisk vinstkonjunktur, tror jag vi alla är överens om att avvisa som fullkomligt förödande för vår ekonomiska balans. Men det intressanta är att dessa krav, som var huvudpunkten i oppositionens näringspolitik under fjolåret, framställdes under en period då företagens bruttosparande i verkligheten redan var starkt uppåtgående. Detta kan vi avläsa nu, det fanns tecken som tydde på det redan i fjol. Beviset för uppgången finner vi i de bokslut som nu kommer fram. Jag påminner mig knappast något bokslut hittills i vår som inte visat en betydande uppgång i det här avseendet för år 1968. Den enkät som redovisats i kompletteringspropositionen och som utförts av riksrevisionsverket om företagens förväntade taxerade vinster för 1968 visar en 20 procentig uppgång. Icke minst mot den bakgrunden framstår oppositionens krav i fjol som ur alla synpunkter oriktiga — felaktigt medel insatt vid felaktig tidpunkt. Ser man på den yttre balansen — det är självklart att vi alltid måste diskutera svensk ekonomi utifrån den yttre balansen — finner man att vi nu kan se fram mot ett mindre underskott i handelsbalansen än vi haft på flera år. Vi har anledning att vara glada över den utvecklingen, men vi måste samtidigt också vara medvetna om att den förbättring av handelsbalansen som vi hittills uppnått under senare år och som fortsätter i år måste fortsätta även framöver. Vi behöver nämligen kompensation i vår handelsbalans för de starkt stigande underskott som vi vet kommer att belasta vår tjänstebalans och vår kapitalbalans gentemot utlandet. Det är bl.a. fråga om tjänster i allmänhet och turisttjänster i synnerhet, och det är nödvändigheten att med ökade exportöverskott tjäna in de valutor vi behöver för att finansiera vår växande u-hjälp. För att få detta överskott — och ett stigande överskott — måste vi i växande utsträckning lita till utvecklingen av vår färdigvaruexport. Det betyder att den pågående strukturomvandlingen med en minskad andel för vår traditionella råvaruexport av skogsprodukter och malm, som pågått under 1950-talet och under 1960-talet, måste fortsätta under 1970-talet. Utvecklingen i år visar att vi genom den förda politiken är ett gott stycke på väg mot att klara dessa problem. Nu säger man från borgerligt håll att detta naturligtvis beror på den internationella konjunkturuppgången. Det är kanske inte helt förvånande att när det går bra säger den borgerliga oppositionen att det kan vi tacka den internationella utvecklingen för, på samma sätt som man anklagar oss för att försvara Oss när den svenska ekonomin har svårigheter med att dessa svårigheter enbart beror på den internationella utvecklingen. Det är självklart att den internationella utvecklingen på ett rätt avgörande sätt bestämmer betingelserna för vår egen utveckling. Den är grundförutsättningen för den snabbare expansion som vi upplever i år i vår ekonomi. Utan den internationella konjunkturuppgången hade ingen ekonomisk politik kunnat varaktigt åstadkomma den expansion som vi nu har. Men det betyder självfallet inte — i så fall skulle dessa debatter vara meningslösa att var egen interna ekonomiska politik inte är av grundläggande betydelse för hur den internationella utvecklingen påverkar vår ekonomi. Det gäller här alt utnyttja den stimulans som kommer från marknaderna utomlands. Detta förutsätter att vi här i landet har haft en ekonomisk temperatur och en beredskap i vår produktionsapparat som gjort att vi kunnat utnyttja de möjligheter den internationella konjunkturen erbjudit. Jag är helt övertygad om att hade vi följt de rekommendationer som den borgerliga oppositionen gav beträffande den ekonomiska politiken under åren 1967 och 1968, skulle vi inte i dag ha fått den gynnsamma handelsutveckling vi nu har och inte heller den lugna prisutveckling vi kan bevittna. Vår export utvecklas för närvarande på ett utomordentligt gynnsamt sätt. Exportvärdet var under årets fyra första månader inte mindre än 12 procent högre än under motsvarande period i fjol. Denna mycket kraftiga exportökning har framför allt uppstått genom en mycket kraftig ökning av färdigvaruexporten, eftersom skogsprodukter och malm i genomsnitt stigit med bara 7—8 procent, vilket i och för sig inte är »bara», men jag ser detta i förhållande till den totala ökningen. Just det förhållandet att den svenska färdig varuexporten visar en sådan expansionskraft utgör ett avgörande bevis för att vi bevarat och förstärkt vår internationella konkurrenskraft. Det är framför allt den förbättrade exportutvecklingen som är förklaringen till att industrins investeringsaktivitet nu skjuter fart. Redan i finansplanen förutsågs en inte obetydlig ökning av industriinvesteringarna i år. Den prognosen var då delvis ett resultat av en bedömning och en analys av utvecklingen snarare än en registrering av en redan pågående utveckling. Men det visade sig att denna bedömning var riktig, och den bedömning som vi nu gör — och som såvitt jag kan förstå av vad som sagts tidigare här i dag inte bestrids — är att vi kan vänta en investeringsökning i den svenska industrin på omkring 6 procent, vilken framför allt komer att koncentreras till maskininvesteringarna. Det betyder att den föreställning som oppositionen ville inge av en successivt sjunkande investeringsvilja i det svenska näringslivet, betingad av för låg självfinansieringsförmåga och allmän misstro mot regeringens politik var felaktig och icke beroende av de faktorer oppositionen gjorde gällande. Den rådande situationen var i stället som vid upprepade tillfällen hävdats från regeringens sida ett uttryck för en i och för sig naturlig reaktion från industrins sida på det allmänna efterfrågeläge som förelåg. När nu framför allt exportefterfrågan stiger snabbt kommer också industriinvesteringarnas expansion i gång och den kommer också att prägla läget nästa år. Prisutvecklingen har hittills i år varit lugn. Den prognos med en prisstegring på inte fullt tre procent som redovisas i nationalbudgeten i kompletteringspropositionen bör också komma att hålla. Jag behöver inte citera flera siffror för att visa hur arbetsmarknadsläget successivt har förbättrats med ett mycket viktigt undantag. Jag tänker på den regionala obalans som råder. Om vi undantar skogslänen, ligger arbetslösheten nu 15 procent lägre än under fjolåret, och antalet lediga platser är högre än någon gång tidigare under hela den tid som redovisas i denna statistik, alltså hela 1960-talet. Den ökningen av antalet obesatta platser, som så att säga uttrycker konjunkturuppgångens styrka, gäller också för skogslänen, vilket kanske kan finnas skäl att påpeka. Vi finner samma rätt dramatiska förändring i arbetsmarknadsläget om vi jämför uppgifterna beträffande varsel om personalinskränkningar, som under de fyra första månaderna i år ligger på en nivå som är mindre än tredjedelen av fjolårets — det rör sig om 3 500 i år mot 11 000 i fjol. Det skall inte döljas att denna utbildning betyder — herr Virgin var inne på det, och jag vill gärna understryka vad han sade — att vi nu befinner oss i den fas av konjunkturuppgången där den ekonomiska politikens huvuduppgift måste vara att upprätthålla en fortsatt och skärpt bevakning av riskerna för en Överkonjunktur. Vi driver därför för närvarande en hård kreditpolitik. Också budgetpolitiken, som det framgår av kompletteringspropositionen, är utsatt för en åtstramning. Om vi ser på det totala ianspråktagande av varor och tjänster som budgeten representerar innebär den jämfört med fjolåret en åtstramning. Det är också en åtstramning om vi ser på budget saldots förändring. Budgetunderskottet sjunker från 3 miljarder kronor detta budgetår till 1,5 miljard nästa budgetår, enligt den redovisningsteknik som presenteras i kompletteringspropositionen. Jag säger enligt den redovisningsteknik som användes, ty jag vill inte dölja — det framhålles också mycket klart i kompletteringspropositionen — att dessa 1,5 miljard kronor innebär en underskattning av budgetunderskottets storlek, eftersom beräkningen är ofullständig på utgiftssidan. Den är ofullständig när det gäller kostnaden för den löneuppgörelse, som vi hoppas inte skall dröja alltför länge, och därför att man av naturliga skäl i beräkningen inte har tagit med de tilläggsstater som erfarenhetsmässigt kommer. Det sker således en allmän åtstramning via budgeten och penningpolitiken. Men åtstramningen måste också ske med selektiva medel. En serie sådana selektiva åtgärder har också som bekant insatts denna vår. Både för politiken under avmattningsperioder och under den nu utpräglade högkonjunkturen spelar de selektiva insatserna via arbetsmarknadspolitiken en mycket stor roll. Den stora fördelen med arbetsmarknadspolitiken är just att den gör det möjligt att åstadkomma de snabba förändringar som är nödvändiga för att vi utan risker för inflation skall kunna hålla en hög sysselsättning. Därför skärps nu politiken framför allt inom byggarbetsmarknaden i de utsatta delarna av landet. Det är ett uttryck för de erfarenheter som vi gjorde åren 1964 och 1965 och som visade de risker som finns att en överkonjunktur på byggnadssidan skall spridas till prisoch kostnadsutvecklingen över huvud taget. När herr Virgin polemiserade mot den 25-procentiga investeringsavgiften, så uppfattade jag det som att han själv egentligen hade en rätt kluven inställning till den. Investeringsavgiften hade bevisligen en välgörande effekt på prisoch kostnadsutvecklingen — det var också därför den infördes. Eftersom det var en tidsbegränsad avgift, har den samtidigt haft effekten att medföra ett uppskov med vissa investeringar, som kanske sedan kommer vid den inte alltid lämpligaste tidpunkten.

Det betyder, herr Virgin, att investeringsavgiften i sin totala effekt och i sitt samband med andra byggreglerande åtgärder inte har fått den negativa effekt som herr Virgin befarade. Jag har uppehållit mig så här pass utförligt vid det aktuella konjunkturläget inte för att i första hand gräla med oppositioren om det förflutna utan framför allt för att understryka vikten och nödvändigheten av att vi inte låter oss förleda till några äventyrligheter i den ekonomiska politiken. Det är viktigare nu än det har varit tidigare att bevara balansen i ekonomin och verkligen ha den politiska kraften att föra en härtill anpassad restriktiv politik. Det är viktigare därför att kraven på att vår ekonomi bevarar sin balans gentemot utlandet under senare år har vuxit mycket kraftigt. Det understryks inte minst av den oro som råder på de internationella valutamarknaderna och som ju visar att balansrubbningar i ett lands ekonomi kan utlösa mycket drastiska effekter, vilka kan skapa rätt farliga processer. Jag skall inte gå in på valutafrågorna mera allmänt. Herr Dahlén tog upp dem. På flertalet punkter i herr Dahléns anförande har jag rätt avvikande uppfattning från herr Dahléns.

Därför är det också en illusion att tro att man med någon reform av själva valutasystemet skulle kunna nå fram till någon garanti emot valutakriser. Det finns bara en enda förutsättning för att på sikt få lugnare förhållanden på valutamarknaden, och det är att en bättre balans uppnås emellan de för valutamarknaden helt avgörande stora länderna. Det är naturligtvis detta som det ekonomiska samarbetet i världen syftar till att uppnå. Samtidigt konstaterar vi — inte minst mot bakgrund av vad som har hänt både i november och maj upprepade gånger tidigare — hur långt det fortfarande är kvar till ett tillstånd, där ländernas ekonomiska politik bestäms också av den verkan som den ekonomiska politiken har på den internationella utvecklingen. Vad man på kort sikt kan göra och vad som också sker i en sådan här situation är att de egna länderna skyddar sina valutareserver genom en hård penningpolitik och genom höjda räntenivåer. Vad vi har upplevt är en eskalering av räntenivåerna. De befinner sig nu på en extremt hög nivå med ett diskonto i Danmark på nio procent, i England på åtta, i Kanada på sju, 1 Sverige på sex och — vilket ur historisk synpunkt är det mest uppseendeväckande — i Förenta staterna på sex procent. Dessa frågor har, såsom herr Dahlén nämnde, diskuterats i Europarådet, i OECD, och de diskuteras självfallet i det successiva valutasamarbete som äger rum.

Herr Bengtson har också talat om detta. Nu är det dess värre inte sådana spektakulära valutakonferenser som löser problemen. Vi såg ett mycket dåligt exempel på hur en spektakulär valutakonferens snarare kan försämra läget än förbättra det. Jag tänker på den beryktade konferensen i Bonn i november. Det har vid ett tillfälle förekommit att man samlat finansministrarna i de ledande länderna — det var verkligen i bokstavlig mening de ledande länderna, nämligen Förenta staterna, Tyskland, England, Frankrike och Italien. Däremot var Sverige inte inbjudet, inte heller några andra småstater. Ministrarna samlades på inbjudan av den dåvarande engelska finansministern Callaghan just för att söka nå en överenskommelse av den typ som herr Dahlén efterlyste och som även jag har diskuterat i Europarådet. De misslyckades fullständigt, som bekant. Jag tror inte vi bör inbilla oss själva när vi står och diskuterar i detta hus, att ett svenskt initiativ i denna fråga skulle ha någon utsikt till framgång eller över huvud taget behandlas seriöst. Initiativet — viljan att genomföra sådana förändringar i politiken — som gör sådana här överenskommelser möjliga, kan bara komma från de ledande länderna.

Det betyder dess värre, att vi nog måste räkna med att en viss valutaoro kommer att fortsätta att prägla marknaderna i varje fall under tiden fram till det tyska valet. Det mycket stora valutautflöde som ägde rum till Tyskland under den kritiska veckan i maj, uppgick enligt uppgift till omkring 11 miljarder D-mark. När det blev klart att regeringen i Bonn inte skulle revalvera, strömmade en del tillbaka, men ingalunda allt, det var bara ungefär en fjärdedel av det tidigare utflödet som gick tillbaka. Detta drabbade ett flertal länder, framför allt naturligtvis Storbritannien och Frankrike. Det drabbade också småländer som Danmark och Belgien, och det drabbade som bekant också den svenska valutareserven med omkring 450 miljoner kronor. Något återinflöde att tala om av dessa — för att vara exakt — 445 miljoner har icke inträffat. Jag tror att man väsentligen skall bedöma detta utflöde som uttryck för ändrade betalningsterminer, framför allt i D-mark. Vi kommer väl inte att få tillbaka detta till vår valutareserv förrän vid en tidpunkt då säkerheten om valutakurserna har återställts och man återgått till mera naturliga betalningsförhållanden.

Det är därför inte fråga om en bestående förlust, utan snarare om ett slags förskottsbetalningar som äger rum. Jag tycker inte att vi bör vara förvånade över om en importör betalar så snabbt han kan, när han importerar från Tyskland och skall göra upp affären i D-mark, eftersom han kan göra en förlust, om han väntar, samtidigt som det kostar honom rätt litet att skydda sig mot denna risk. Problemet med den pågående valutaspekulationen är, att riskerna är så ojämnt fördelade. Man kan göra en vinst, medan den förlust man gör genom spekulationen är en begränsad ränteförlust. Det är klart att vi med en sådan brist på balans när det gäller fördelningen av riskerna får uppleva sådana här ganska snabba omkastningar. Finansministern kommer att diskutera denna fråga senare med herr Jacobsson i dag, och jag skall därför inte vidare gå in på den. Låt mig bara erinra om att i ett mycket välutvecklat system av samarbete mellan centralbankerna som gör att huvuddelen av verkningarna på ländernas valutareserver i betydande grad kan neutraliseras. Detta system har ju i verkligheten fungerat. Om vi gör en totalbedömning av vårt valutasystems utveckling, finner vi att systemet fungerat väl under efterkrigstiden. Den allmänna slutsats som vi kan dra av våra erfarenheter och som i hög grad gäller för framtiden är att möjligheterna att driva en ekonomisk expansionspolitik genom att använda generella stimulansåtgärder är i dag begränsade och i framtiden också kommer att vara begränsade. Detta betyder att vi och det är ett uttryck för en successiv utveckling som vi är inne i och som vi kommer att fortsätta — måste i växande grad använda ekonomisk-politiska medel som är alltmer selektiva och alltmer skräddarsydda. Detta kommer att ställa ökade krav på eit ordentligt beslutsunderlag, och det ställer också krav på samhällets resurser för att föra en sådan politik. Det stora steget mot en politik av den inriktningen — kanske det betydelsefullaste steg som hittills har tagits — är naturligtvis uppbyggnaden av vår arbetsmarknadspolitik, och den ställer, vilket också är typiskt för den politik jag här talar om, mycket betydande krav på samhällets resurser. Vi kan i vår bud Ang. den ekonomiska politiken, m.m. get se hur anslagen för ändamålet har vuxit från 500 miljoner kronor vid 1960-talets början till omkring 2 miljarder kronor nu. Det är en politik som nu är fullt accepterad, och det är inte konstigt att så är fallet, eftersom den har visat sin effektivitet. Däremot var den i hög grad kontroversiell när den infördes och var på en mycket lägre nivå än den är i dag. Den var då uttryck för vad man bedömde som en mycket farlig maktkoncentration, Vi har här återigen ett exempel på hur en förnyelse av politiken som bedrivs av socialdemokratin, när den introduceras upplevs som en farlig maktkoncentration och möter motstånd. Men när politiken visat sin effektivitet beträffande sysselsättningen och sin effektivitet för allt fler grupper av människor, går det inte längre att föra en ideologisk kamp mot politiken och att försöka bekämpa den med den typ av argumentering som herr Dahlén i så hög grad använde i sitt anförande genom att tala om maktkoncentration. Man skrämmer helt enkelt inte människorna med samhällets makt, när de upptäcker att det är samhällets makt som är förutsättningen för deras egen frihet. Men det är inte bara kraven utifrån, de ändrade förutsättningarna i den internationella ekonomin, som ökar kraven på vår egen ekonomiska politik. Medborgarnas krav på politiken har också ökat i mycket hög grad. Vi menar någonting annat med full sysselsättning i dag än vad man allmänt menade för tio å femton år sedan. Kravet på full sysselsättning har vidgats till att gälla sådana grupper som tidigare i stor utsträckning stod utanför arbetsmarknaden. Detsamma gäller kravet på hög tillväxttakt. Det kravet ställs mycket högre i dag än på 1950-talet. Vad vi på 1950 talet kallade en normal expansion betraktar vi på 1960-talet som en avmattning.

Och då är det inte likgiltigt vilka medel vi väljer för att stimulera den industriella utvecklingen. Det är inte likgiltigt, framför allt av den anledningen att olika medel ju har mycket olika effekter, inte bara på uivecklingen som sådan utan också ur jämlikhetssypunkt. Det betyder att de krav som vi står inför i den ekonomiska politiken inte ställer oss inför några lätta uppgifter. Det blir bland annat fråga om en effektivare planering, och det kommer att krävas användande av en rad olika näringspolitiska medel av det slag som vi nu successivt tillskapar och om vilka — precis som i fråga om arbetsmarknadspolitiken — det naturligtvis i varje fall till en början kommer att råda strid. Det går ju inte att hävda att samhället måste motsvara mycket högt ställda krav och sedan, som herr Dahlén gjorde, av ideologiska skäl skygga för konsekvenserna när det gäller att bygga upp detta starkare samhälle. Många av de stora näringspolitiska problem som vi står inför är väsentliga jämlikhetsfrågor. Inrikesministern sade nyligen — jag tycker att det är en riktig formulering — att regionpolitiken är en av de stora jämlikhetsfrågorna. Ett annat viktigt problem är att skapa industriorter med ett differentierat näringsliv, som blir motståndskraftigt mot konjunkturförändringar, som ger möjlighet till ökade strukturförändringar och som ger större valfrihet för den enskilde individen. Det betyder att vi måste kräva en effektivare anpassning av företagsoch branschstrukturen, och detta är också en av de centrala uppgifterna när det gäller att komma till rätta med låglöneproblematiken. Därför måste vi satsa på en fortsatt snabb teknisk och ekonomisk utveckling, men vi måste samtidigt undvika att den satsningen leder till ökad koncentration av förmögenheter och inflytande för vissa privata grupper. Det är den uppgiften vi har ställt oss, och det betyder att samhällets inflytande över de stora ekonomiska besluten måste ökas, om vi verkligen skall få en garanti för att resurserna i vårt samhälle används på det sätt som vi ur folkhushållets synpunkt bedömer vara riktigt. Vad det gäller är helt enkelt att förlägga en större del av makten i vår ekonomi till i sista hand detta hus. Det är naturligtvis en process som tar tid, och den kommer att ske i former som innebär en gradvis fortgående förändring. Jag kan försäkra herr Virgin och herr Dahlén att det inte är fråga om — för att använda era formuleringar — några äventyrligheter. Vår politik kommer inte att präglas av någon lössläppthet eller någon skördetidsinställning. Nej, vad vi står inför är en långsiktig, målmedveten och gradvis skeende förändring av vårt samhälle. Det har varit så tidigare. Från den synpunkten är politiken inte alls ny. Inriktningen och fastheten i inriktningen är avgörande för politiken. Låt mig få peka på en avgörande förändring, som har skett i det svenska samhället och som är central ur ekonomisk-demokratisk synvinkel, nämligen det betydande överflyttande av sparande som har ägt rum från företagssektorn till den offentliga sektorn. Med den offentliga sektorn menar jag då naturligtvis också AP-fonderna. Det betyder att företagens vinstsparande, som herr Dahlén och herr Virgin talade om, har sjunkit i sin andel av det totala sparandet från 40 till 36 procent under de senaste tio åren. Då kan man naturligtvis säga att en förskjutning från 40 till 36 procent inte är mycket. Det har givetvis varit en gradvis skedd förändring, ty vår utveckling känner inga språng. Denna utveckling har ställt Sverige i en fullständigt unik situation vid jämförelse med andra industriländer — för att citera en känd ekonom. Denna ekonom — det var professor Erik Lundberg — konstaterade också att denna överföring av sparande har kunnat äga rum utan att ha haft — vilket han tycker är egendomligt — någon deprimerande effekt på företagens investeringslust. Detta är ett exempel på en metod med vilken vi förverkligar en jämnare maktfördelning i det svenska samhället. En jämnare fördelning av makt, förmögenheter och inkomster är en fundamental uppgift för den svenska socialdemokratin. I debatten har herr Dahlén, som tog upp denna fråga, påstått att det är en farlig statlig maktkoncentration. Det är egendomligt att vi här åter upplever att allt tal från ett borgerligt parti om maktkoncentration gäller den statliga maktkoncentrationen men aldrig den privata. Herr Dahlén såg framför sig en socialiseringsoffensiv och ställde en rad frågor om de statliga företagen och regeringens socialiseringsplaner. Jag skall något kommentera dessa frågor. även herr Bengtson talade om ett statligt företag, nämligen domänverket. Det gör herr Bengtson ofta. Han hyser en olycklig kärlek till domänverket. Jag tror inte att det var av omtanke om de svenska skattebetalarna som han ville att domänverket skulle avyttra sina skogar till det privata näringslivet. Herr Bengtson påstår att domänverket ger så ringa avkastning, nämligen 6 miljoner kronor. Det vore bättre om enskilda tog hand om skogarna. Jag tycker att herr Bengtson något borde analysera vad som är orsaken till denna låga avkastning. Herr Bengtson sätter den inte alls i samband — i alla fall gör han inte det i debatten — med att det möjligen kan ha något med skogens kvalitet att göra. Att det är en mycket låg bonitet i statens skogar beror inte på att staten äger dem, utan det beror på att skogarna ligger där de ligger. Jag tycker att herr Bengtson borde tänka igenom litet grand vilken effekt det skulle få, om domänverket skulle driva ett hårdare affärsmässigt skogsbruk för att öka skattebetalarnas inkomster som ägare av domänverket, inte minst för alla de många småsågar i Norrbotten som är beroende av leveranser från domänverket. Herr Bengtson har den föreställningen att domänverket skulle vara ineffektivt, och det vill han bevisa på ett bekvämt sätt genom att nämna en avkastningssiffra. Jag tycker att herr Bengtson i stället skulle undersöka produktiviteten i domänverkets skogsbruk. Han borde ta reda på om dagsverksåtgången är högre eller lägre än inom det enskilda skogsbruket. Herr Bengtson bör själv lämna oss uppgifter på den punkten. Herr Dahlén var dock ännu mer intresserad av statliga företag än herr Bengtson. Herr Dahlén ställde en rad frågor. Bland annat utgick han från de förslag som företagsdelegationen har lagt fram rörande den omorganisation av de statliga företagens förvaltning som är under förberedande. Det är kanske häst att vänta med den diskussionen till dess regeringens proposition i frågan har lagts fram, och det kommer inte att dröja många veckor. Herr Dahlén läste upp uttalanden ur riksbanksfullmäktiges remissutlåtande. Jag kan försäkra herr Dahlén, om han som ledamot av bankofullmäktige är orolig för att vi här kommer att skapa ett byråkratiskt företag som kommer att förstöra de statliga företagens expansionsmöjligheter, att han kommer att bli lugnad — om det nu är detta han verkligen är oroad för. Det har verkligen inte varit vår avsikt att skapa — och vi kommer inte heller att göra det — vad herr Dahlén kallar ett statligt byråkratiskt företag när vi nu inrättar ett förvaltningsbolag. Förvaltningsbolaget kommer att vara helt inriktat på att öka de i den statliga företagsgruppen ingående företagens expansionsmöjligheter. Vi är helt medvetna om att man inte stimulerar expansionsmöjligheterna genom byråkrati. Det är just för att komma bort från byråkratiska band på de statliga företagen som den omorganisation görs som vi inom kort kommer att föreslå. Herr Dahlén säger att de statliga företagen får vissa lokaliseringsuppgifter och kommer att få subventioner för att fullgöra dem. Det skulle betyda att vi får massor av statliga förlustföretag som kommer att få drivas på skattebetalarnas bekostnad. Detta är verkligen att helt och hållet vända upp och ned på de resonemang som förs i företagsdelegationens betänkande och som ligger bakom hela vår syn på de statliga företagen.

Det är just den tanken som har utvecklats närmare i företagsdelegationens betänkande. Syftet med den omorganisation som vi föreslår och de förslag som vi successivt lägger fram är således att få de statliga företagen att arbeta under villkor som är jämförbara med dem som gäller för privata företag. Men på den punkten möter vi hela tiden motstånd från de borgerliga partiernas sida. Ni vill få till stånd begränsningar i de statliga företagens konkurrensmöjligheter. Ni har gjort det när det gäller ASSI, när det gäller utvecklingsbolaget och nyligen i riksdagsdebatterna när det gällde Svetab. I verkligheten är ni inte ute för att främja de statliga företagens konkurrensförmåga och konkurrensmöjligheter utan tvärtom. På punkt efter punkt är det i stället begränsning i deras konkurrensmöjligheter ni är angelägna om att införa. Man kritiserar att statliga företag i första hand har Kreditbanken som sin bank. Man säger att detta är upprörande och att Kreditbanken bör få de statliga företagen som kunder enbart på grund av sin inneboende konkurrenskraft. Det tror jag också att Kreditbanken får, men det är ändå något av hyckleri, när det gäller de statliga företagen, att ställa det kravet att de inte borde känna någon särskild kontakt med statens egen bank, speciellt när vi vet hur förhållandena är inom den privata sektorn. Inte heller på denna punkt är det i verkligheten omtanke om de statliga företagen som sådana som dikterar folkpartiets — och även centerpartiets och moderata samlingspartiets — syn på de statliga företagen. Nej, det är bara i vissa fall — när oppositionens företrädare upplever det konkreta behovet av statligt företagande — som de blir positivt inställda och till och med gör socialiseringsframstötar. Det är inte endast SSU som gör sådana socialiseringsframstötar, herr Dahlén, utan även folkpartistiska riksdagsmän gör det, bl.a. när det gäller statligt företagande i Västerbotten. Därefter vill jag beröra frågan om banksocialiseringen. Jag tror att den ståndpunkt som vårt parti och regeringen intagit när det gäller socialisering av affärsbankerna är välkänd. Den finns inskriven i partiprogrammet och har upprepats flera gånger, bl.a. på flera partikongresser. Den kommer helt säkert att upprepas också på den partikongress som kommer att äga rum i höst. Vi har självfallet aldrig avvisat — och kommer inte heller i framtiden att avvisa — krav på en socialisering av affärsbankerna, om detta skulle visa sig vara ett nödvändigt medel för att åstadkomma att affärsbankerna fungerar i överensstämmelse med vår ekonomiska planering. Men å andra sidan har vi sagt att vi i första hand skall pröva andra medel, vilket vi också gjort successivt hittills och kommer att fortsätta att göra. Endast om det inte skulle finnas andra möjligheter att få kreditväsendet att fungera i överensstämmelse med samhällsekonomins intressen, kommer vi självfallet inte att avsvära oss möjligheten att i ett sådant läge socialisera bankerna. Men någon plan på en socialisering av det svenska affärsbankssystemet föreligger icke i dag — och den ställda frågan var väl tämligen onödig. Däremot kommer vi successivt att ställa ökade krav på affärsbankernas samverkan med samhället. Jag tycker över huvud taget att det intresse för den interna debatten i det socialdemokratiska partiet, som visas från oppositionspartiernas sida, någon gång också hos oppositionspartierna borde leda till en självkritisk fråga. Inser ni inte vilket intryck det måste göra på svenska folket att den svenska borgerligheten i dag ägnar sig åt att följa den politiska debatten inom regeringspartiet och inte åt att angripa regeringen eller lägga fram ett alternativ till regeringens politik? Den borgerliga oppositionens företrädare har placerat sig helt vid sidan om och sitter som åskådare till och iakttagare av vad regeringspartief företar sig. Detta är i verkligheten en impotensförklaring av de egna partierna, vilket jag bedömer som allvarligt ur svensk demokratisk synpunkt. Inte heller i debatten i dag står ett borgerligt regeringsalternativ mot regeringens förslag. Det har egentligen bara varit en upprepning av den offentliga debatt som nu pågår i tidningarna om regeringen och regeringspartiet. Vilken oerhörd förskjutning av debatien som har inträffat kan man se av det sält på vilket skattedebatten förs. Vi kan bland reservationerna till bevillningsutskottets betänkande läsa följande uttalande från mittenpartierna: »Frågan om en jämnare inkomstoch standardfördelning är ett dominerande problem i skattepolitiken.» Det är en intressant formulering, och jag kan helt instämma i den. Men jämför denna formulering och vad herrar Dahlén, Bengtson och Ang. den ekonomiska politiken, m.m. Virgin nu sagt i sina krav på en skattereform med den skattedebatt som vi haft tidigare, t.ex. förra året, då vi talade om inkomstutjämning! Då talade ni om risk för nivellering, om behovet att stimulera de välståndsbildande krafterna, om arbetsvilja och sparande. Det är någonting som har hänt när fördelningsfrågorna framförs som det centrala skattepolitiska problemet också av folkpartiet. Vad som har hänt vet ju kammarens ledamöter. Det är vad som hände den 15 september 1968. Vad vi har fått uppleva under de gångna månaderna är vad vi upplevt tidigare : svensk politik, nämligen att den bästa garantin för ett något så när progressivt folkparti är att socialdemokratin är stark. Vi är glada över att kraven på ökad jämlikhet nu förs fram av samt liga partier i riksdagen. Det är naturligtvis konsekvensen av att samtliga partier upplever att jämlikhetskravet hos det svenska folket är så starkt att man inte har råd att ignorera det. Jag skall inte här gå in på en skattepolitisk debatt — jag vet att finansministern senare kommer till kammaren. Låt mig bara säga att det är möjligt att vi kommer att kunna genomföra en skattereform i enighet. Om den skall kunna genomföras med en bred uppslutning, beror helt och hållet på styrkan och omfattningen av den socialdemokratiska majoriteten. Jag kan lova både folkpartiet och centerpartiet att vi kommer att göra allt för att ni skall stå fast vid denna nu vid flera tillfällen upprepade önskan att delta i arbetet på att åstadkomma en jämnare fördelning av inkomster, förmögenheter och inflytande.